Herr talman! Paul Lestander har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att trygga fortsatt drift vid Matarengi Skinnprodukter i Övertorneå. Riksdagen beslöt våren 1981 att ett upprätthållande av en årlig produktion av 2-2,5 miljoner par läderskor skulle utgöra ett riktmärke för den fortsatta försörjningsberedskapen på detta område. Produktionen uppgick år 1983 till i storleksordningen 2 miljoner par. Statsmakterna har under senare år avdelat betydande resurser för att trygga försörjningsberedskapen i fråga om läderskor. Under det av riksdagen för åren 1979-1981 beslutade särskilda effektiviseringsoch omstruktureringsprogrammet lämnades således i olika former av lån till skoföretag ca 130 milj.kr. Inom ramen för de resurser som statsmakterna årligen beslutar om ankommer det på överstyrelsen för ekonomiskt försvar att vidta de åtgärder som är mest angelägna av försörjningsberedskapsskäl. Regler för ÖEF:s handläggning av dessa frågor finns bl.a. i förordningen om beredskapslån och beredskapsgaranti. ÖEF har under de två senaste åren ingått avtal om upprätthållande av produktion och produktionskapacitet i skoindustrin under en femårsperiod. Avtal om beredskapslån träffades med ett tjugotal skoföretag. Kostnaderna för detta uppgår till ca 55 milj.kr. Det företag Paul Lestander nämner är enligt vad jag har upplysts om inte med bland dessa företag. Jag vill i det sammanhanget nämna att ÖEF enligt den nyss nämnda förordningen skall hänskjuta ett ärende till regeringens prövning, om ärendet bedöms vara angeläget från handelspolitisk, sysselsättningspolitisk, regionalpolitisk eller industripolitisk synpunkt, eller om ÖEF av andra skäl finner att regeringen bör avgöra ärendet. Mot denna bakgrund ser jag inget skäl för regeringen att vidta någon åtgärd i detta enskilda ärende. Jag har fullt förtroende för ÖEF:s kompetens att handha frågor av det här slaget.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret, även om jag långt ifrån är nöjd med innehållet. Jag tänker inte gå in i någon diskussion om överstyrelsens för ekonomiskt försvar kompetens. Det här ser jag mer som en tendens. Redan nu ligger den svenska skoproduktionen vid den undre gränsen för vad som enligt svaret anses skäligt. Matarengi Skinnprodukter har varit en av producenterna när det gäller vår försörjningsberedskap beträffande skor. Det här torde betyda att man redan nu är på väg att hamna under den bestämda nivån. På detta sätt utarmas lokala produktionsenheter. När det gäller det yttre försvaret betraktas ju Norrbotten som synnerligen viktigt, men Norrbotten blir mer och mer sårbart ju fler produktionsenheter som läggs ned där uppe. Det här är en produktion som påverkar sårbarheten. Herr talman! Ur den aspekten är svaret djupt otillfredsställande. Man har inte fattat beslut om detta, men det har träffats en överenskommelse om en höjning av försvarsanslagen. Då borde man naturligtvis också sätta målet högre när det gäller att minska sårbarheten. Det är mycket svårt att se att man är på väg åt rätt håll. Vårt ekonomiska försvar blir alltmer sårbart, och det ges inte den prioritet som svenska folket har rätt att fordra.

Herr talman! Carl-Henrik Hermansson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta med anledning av vad som framkommit vid bankinspektionens undersökning av de stora lånen från banker, fondkommissionärer och finansbolag till privatpersoner för skatteplanering och spekulation. Bankinspektionen har till uppgift bl.a. att övervaka att kreditinstitutens verksamhet utvecklas på ett sunt sätt och att när så behövs ingripa mot instituten. Bankinspektionen har efter sin undersökning av stora krediter till privatpersoner för skatteplanering och spekulation riktat kritik mot vissa kreditinstitut för att de lämnat alltför stora krediter för sådana ändamål. Inspektionen har samtidigt manat de kritiserade instituten till återhållsamhet med stora privatkrediter för nämnda ändamål. Sin syn på sådana krediter har inspektionen närmare utvecklat i sitt etikmeddelande nr 46. Vad inspektionen där anfört kan sammanfattas så, att kreditinstituten över huvud taget bör visa återhållsamhet med stora värdepapperskrediter om ändamålet är i huvudsak privatekonomiskt och det inte gäller finansiering av produktiva investeringar. Miljonkrediter bör normalt undvikas, om ej hänsyn till låntagarnas inkomstoch förmögenhetsförhållanden eller andra särskilda skäl medför att krediten framstår som försvarlig även från allmän synpunkt. Bankinspektionens etikmeddelanden är i och för sig inte bindande. Om ett kreditinstitut inte följer vad som uttalats i ett sådant meddelande, kan det emellertid finnas skäl för inspektionen att i kraft av sina allmänna tillsynsbe fogenheter ingripa mot institutet. Erfarenheterna visar att instituten normalt rättar sig efter vad inspektionen uttalat. Jag kan i allt väsentligt ställa mig bakom den syn på kreditinstitutens långivning som bankinspektionen gett uttryck åt. Men jag vill tillägga att de förhållanden som avslöjats genom bankinspektionens undersökning är så pass uppseendeväckande att de kan behöva ytterligare granskas. Jag kommer i samband därmed också att överväga om några lagstiftningsåtgärder erfordras.

Herr talman! Jag tackar för finansministerns svar. Det finns väl inget avslöjande från storfinansens värld som under de senaste åren orsakat så stark indignation bland allmänheten som uppgifterna om hur stora privatlån från olika finansinstitutioner använts av rika människor för att systematiskt minska sina skatter. Stat och kommun har lurats på skattebelopp som i stället övervältrats på lönarbetarna och andra hederliga skattebetalare. Det förfaringssätt som använts måste skarpt brännmärkas. Kritiken måste gälla både finansinstitutionerna och skattesmitarna. Bankinspektionen har kritiserat 112 lånetransaktioner, var och en på 15 milj.kr. eller mera, den största på 250 milj.kr., sammantaget 4,2 miljarder kronor. Kritiken gäller sex affärsbanker, sex fondkommissionsbolag och tretton finansbolag. Bankinspektionen har beslutat att inte offentliggöra namnen på de kritiserade kreditinstituten, ej heller på kredittagarna. Häremot har stark kritik riktats från olika håll. LO-tidningen skriver: ”Det är en skandal om bankinspektionens granskning av miljonärernas privatlån förblir hemligstämplad. Regeringen bör omedelbart se till att den blir offentlig.” Bankinspektionen har hänvisat till sekretesslagen.

Om regeringen icke vill göra detta, vilka är då skälen? Jag anser det högst anmärkningsvärt att bankinspektionen först när en enskild journalist avslöjat förre justitieministern Ove Rainers stora skatteplaneringslån griper sig an med granskningen av den omfattande lånetrafik i detta syfte som tydligen varit vardagsmat under många år i banker och olika slags finansbolag. Detta tyder knappast på att bankinspektionen arbetat effektivt. Min andra fråga till finansministern är därför: Avser regeringen att vidta åtgärder för att på olika sätt, eventuellt genom personalförstärkningar eller personalförändringar, förstärka bankinspektionens verksamhet? Det borde föreligga allmän enighet om att kreditinstitutens stora privatlån till skatteflykt och spekulation bör stoppas. Min tredje fråga till finansminis tern är: Avser regeringen att tillsätta en sådan snabbutredning som begärtsav Nr 118 t.ex. LO, för att stoppa den systematiskt uppbyggda klippekonomin för

Flerttalman! Med anledning av CarlFlenrik Hermanssons frågor vill jag privatpersoner för svara för det första att regeringen i dag har beslutat att bankinspektionen skatteplanering och skall offentliggöra namnen på de kreditinstitut som har lämnat större lån till spekulation privatpersoner för skatteplanering eller spekulationsaffärer. För det andra: Jag har vid överläggningar med bankinspektionen blivit upplyst om att bankinspektionen avkrävt de kreditinstitut som utsatts för kritik försäkringar om att de skall upphöra med det här slaget av kreditgivning. Bankinspektionen har också fått sådana försäkringar. För det tredje: Bankinspektionen kommer att följa upp den här undersökningen, både i sin ordinarie granskningsverksamhet och genom nya särskilda undersökningar. För detta har bankinspektionen tillräckliga resurser.

Herr talman! Jag finner det självfallet mycket tillfredsställande — mot den bakgrund jag nämnde i mitt första inlägg — att regeringen fattat beslut om att namnen på de bankinstitut som lämnat de stora skatteflyktslånen skall offentliggöras. Skatteflyktslånen är ju led i en omfattande verksamhet som går ut på att beröva stat och kommun stora skatteinkomster. Aftonbladet har beträffande miljoninkomsttagare i Stockholm genomfört en specialstudie , som avslöjat chockerande förhållanden. Var fjärde miljoninkomsttagare betalade mindre än 10 96 i skatt. Och hälften av miljoninkomsttagarna betalade 1982 mindre än 30 Zo i skatt. Tidningen ställer med rätta frågan: ”Hur ska det gå att få arbetare och tjänstemän att tåligt fortsätta betala en betydande del av sina begränsade inkomster i skatt när de rikaste — de som har mest att betala med — ges möjlighet att smita undan?” De stora skatteflyktslån som avslöjats har bara varit en av de metoder som använts i detta syfte. Men hela verksamheten med dessa lån är ju oerhört flagrant. Att syftet varit skatteflykt förefaller svårt för någon att förneka. Det är självfallet tillfredsställande om bankinspektionen nu blir mera alert när det gäller att övervaka sådana här typer av skattesmiteri. Finns det inte möjlighet att redan nu ingripa, på grundval av det material man har? Min fjärde fråga till finansministern är alltså: Anser inte finansministern att den generella skatteflyktsklausul, som riksdagen antagit, är tillämplig på den verksamhet med stora skatteplaneringslån som har avslöjats på detta sätt?
Herr talman! De utredningar som skett på detta område har framför allt resulterat i förslagen från kommissionen mot ekonomisk brottslighet. Några speciella utredningar just med anledning av denna undersökning och vad som 11 där har framkommit ser jag i varje fall för dagen inte något skäl att göra. När det gäller frågan om dessa transaktioners förenlighet med gällande skattelagar utgår jag från att skattemyndigheterna i vanlig ordning vid granskning av deklarationer och vederbörandes skatteförhållanden drar erforderliga slutsatser. Det ankommer inte på mig att agera skattedomstol. Slutligen vill jag säga att de ingrepp mot skatteplanering och skatteflykt som hittills har gjorts förvisso har visat sig vara otillräckliga. Men eftersom kreditgivning spelar en så väsentlig roll i skatteplaneringen och skatteflykten anser jag att vi, om vi kan täppa till detta hål genom att bankernas, finansbolagens och fondkommissionärernas kreditgivning inriktas på produktiva ändamål, har tagit ett stort steg framåt.
Herr talman! Jag hoppas givetvis att finansministern får rätt i denna sin förhoppning. Men det är så, som jag sade inledningsvis, att de avslöjanden som har gjorts om de stora skatteflyktslånen har vållat mycket stark indignation bland allmänheten. Det är mycket farligt om regeringen underskattar vad som har avslöjats. Jag vill här citera vad LO-tidningen framhållit i en ledande artikel i nr 13 år 1984: Gör inte regeringen eller riksdagen någonting åt det som hänt kan ingen politiker längre vädja till medborgarnas moral. Det är därför regeringens skyldighet att snarast redovisa vad banker och kreditinstitut sysslat med och stoppa den systematiskt uppbyggda klippekonomin för miljonärerna. Jag instämmer helt i detta. Det första av dessa bägge krav, att vi måste få en öppen redovisning, har regeringen nu uttalat sig positivt om — regeringen skall vidta åtgärder. Men det återstår fortfarande att vidta åtgärder, och jag tror att en sådan här snabbutredning, som bl.a. LO-tidningen talat om, skulle vara i hög grad nödvändig.

Herr talman! Karin Ahrland har frågat mig om jag är beredd att snarast föreslå att förbudet mot utländsk banketablering i Sverige avskaffas. Inledningsvis vill jag erinra om att den svenska banklagstiftningen sedan år 1973 medger att utländska banker har representationskontor här i landet. F. n. är det ett tjugotal banker som fått tillstånd av regeringen att driva sådan verksamhet i Sverige. I jämförelse med andra länder i Västeuropa är dock vårt land ett av de mest restriktiva när det gäller utländska bankers etablering. som formerna för etablering av utlänska finansinstitut i Sverige är av stor Nr 118 betydelse för strukturen på den svenska kreditmarknaden överfördes bl.a. Torsdagen den frågan om etablering av utländska banker här i landet från banklagsutred = 5 april 1984 ningen till kommittén. Kommittén kommer att behandla bl.a. frågan om utländsk banketable Om avskaffande av ring med förtur. Jag har inhämtat att ett delbetänkande som tar upp denna förbudet mot utfråga kommer att överlämnas till mig i början av hösten 1984. Efter sedvanlig — Jändsk banketableremissbehandling kan ett förslag lämnas till riksdagen tidigast under våren 1985. Det är givetvis för tidigt att nu uttala sig om vad kommitténs förslag kommer att leda till. Som jag påpekade redan i direktiven för kommittén kan enligt min mening etablering av utländska finansinstitut — t.ex. banker — i Sverige ge värdefulla tillskott till den svenska kreditmarknaden. En omfattande etablering av i synnerhet banker innebär emellertid en betydande institutionell omdaning. En ökad etablering av finansinstitut över gränserna får inte medföra att förutsättningarna för kreditoch valutapolitiken väsentligt försvåras genom internationella kapitalrörelser. Vidare måste de konkurrensmässiga effekterna bedömas. Frågan om utländska bankers etablering här i landet måste därför ingående belysas, innan man tillåter utländska banker att utvidga sin verksamhet i Sverige.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Med anledning av den sista meningen i svaret vill jag invända att frågan är ingående belyst. Det fanns, vilket framgick av den fråga jag ställde, ett nästan färdigt förslag till lagändring vid regeringsskiftet 1982. Varför inte ta fram det i stället, så kan man genast få en ändring? Jag tyckte mig märka att finansministern inte är så absolut negativ till en etablering som jag ibland har fruktat, eftersom ett förslag i ärendet dröjer. Jag har i min hand manuskriptet till ett tal om aktuell kreditpolitik, hållet av finansministern i den norska regeringen. Talet handlar om varför Norge nu givit utländska banker etableringsrätt i landet. I manuskriptet står det som ett enkelt konstaterande: ”Av andre land i Europa er det bare Sverige og diktaturene i Ost-Europa som ikke tillater utenlandske banker.” Jag ber om överseende för min dåliga norska, men låt mig citera vidare: ”Jeg har sett i avisene at det i bankkretser er serlig engstelse for svenske banker i Norge. Til det vil jeg allerede nå si i fra at jeg for mitt vedkommende er innstillet på å prioritere banker fra de land hvor norske banker har lov til å slippe inn. Så blir det opp til svenske myndigheter hvor mange år det vil ta för en svensk bank slipper til i Norge.” Svenska banker har i dag egen verksamhet i många länder — om än inte i Norge. Det är bra att svenska banker har det. Det är också fullt naturligt, eftersom vi ju har svenska företag utomlands. Men mot den bakgrunden är det ganska orimligt att förbjuda utländska banker att bedriva motsvarande verksamhet här. I morse hörde jag i radions program Nyhetsmorgon att utrikeshandelsmi 13 nistern i ett tal som han skall hålla i dag i Strasbourg kommer att göra propaganda för ett utvidgat ekonomiskt samarbete mellan länderna. Det uppfattar jag som en strävan att skapa internationalisering och jämlikhet mellan länderna, men det rimmar illa med det etableringsförbud vi tillämpar när det gäller utländska banker. Det är också så att svenska banker inte har något intresse av ett nationellt monopol. De är öppna för konkurrens och stimulans. Varför skulle de inte kunna få anta den utmaning som det innebär? Det är bra med ständiga tal om internationellt samarbete, men det vore viktigare att först se på vad som sker på den egna bakgården. Jaginser, herr talman, att Kjell-Olof Feldt tyvärr inte vill göra någonting åt den här frågan i dag, men jag har noterat att han kanske lägger fram ett positivt förslag 1985. Om inte, kan han vara säker på att jag återkommer.

Herr talman! Pär Granstedt har ställt en fråga till statsrådet Anita Gradin om regeringen är beredd att medverka till tillkomsten av ett centrum i Sverige för hjälp åt tortyrskadade. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Tortyr förekommer i flera länder varifrån människor tvingats fly för att söka asyl i Sverige. Detta medför att bl.a. en del av de latinamerikanska och kurdiska flyktingarna som finns här lider av sviterna efter ofattbart grym och förnedrande tortyr. Av flera skäl är det emellertid inte känt hur många tortyroffer som finns i Sverige. Tortyr ger både fysiska och psykiska skador. Erfarenheterna från det centrum för rehabilitering av tortyroffer, som finns i Köpenhamn, tyder på att skadorna kan botas men att det kräver såväl somatisk som psykisk behandling. Erfarenheterna visar också att det är viktigt att familjemedlemmarna — och inte minst barnen — innefattas i rehabiliteringsarbetet. Socialstyrelsen och Svenska röda korset har tagit initiativ till överläggningar med Stockholms län landsting i denna fråga. Det har därvid framkommit att Röda korset överväger möjligheterna att i Stockholm inrätta ett centrum för rehabilitering av tortyroffer och att man från landstingets sida är positiv till att vårdmöjligheterna för dessa människor förbättras. Röda korsets och Stockholms läns landstings intresse för att förbättra möjligheterna till vård av tortyroffer är glädjande. Jag har också erfarit att man från Centrum för rehabilitering av tortyroffer i Köpenhamn är beredd att bl.a. i seminarieform hjälpa till i utvecklingsarbetet i Sverige. Socialstyrelsen deltar i överläggningarna i Stockholms län och följer utvecklingen på området här och i Danmark. Det är enligt min mening ännu för tidigt att säga — Nr 118 hur vården skall organiseras i landet i dess helhet, eftersom de lokala Torsdagen den förhållandena är så olika. Jag anser det därför angeläget att de erfarenheter = 5 april 1984 och kunskaper som efter hand vinns kan systematiseras och delges sjukvårds

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Sigurdsen för svaret på min fråga. Vi har ju här i landet många flyktingar som i sitt hemland kanske har genomgått tortyr och som är i behov av vårdinsatser. Vi har också erfarenheter som visar att det går att ge effektiv hjälp till människor som har genomgått tortyr. Som statsrådet mycket riktigt påpekade behövs det ofta både somatiska och psykiska insatser för att hjälpa dem att komma över sviterna av misshandel, fysisk och psykisk, i det förflutna. Centern har motionerat i Stockholms läns landsting om att landstinget skall engagera sig, och vi vet sedan tidigare att Röda korset har ett intresse av att medverka till att ett centrum för vård av tortyrskadade kommer till stånd. Vi har också här i riksdagen motionerat om att staten bör engagera sig, eftersom det är klart att om ett sådant här centrum inrättas, så kommer det inte bara att hjälpa invånare i Stockholms län — det måste rimligen stå till tjänst för hela landet. Det finns redan nu ett centrum för hjälp åt tortyrskadade. Det ligger i Köpenhamn, som också nämns i svaret. Vi vet att även om man där eftersträvar att hjälpa skadade från hela Norden, så räcker inte kapaciteten till. Det är alltså mycket viktigt att vi verkligen får till stånd ett sådant här centrum också i Sverige. Tonen i svaret uppfattar jag som positiv, men jag har egentligen inte fått något konkret svar på den fråga jag ställt. Vad jag frågade var nämligen om staten är beredd medverka till att ett sådant här centrum kan komma till stånd. En viss form av medverkan uttrycks naturligtvis i och med beskedet om att socialstyrelsen är inkopplad på förhandlingarna. Men det vore värdefullt att få ett klart besked om att staten, om det visar sig att det finns förutsättningar för att få till stånd ett centrum, också är beredd att ta sin del av ansvaret för de ekonomiska åtaganden som behövs för att ett centrum skall kunna förverkligas och då i en sådan skala att det inte bara kommer invånare i Stockholms län till del utan invånare i hela landet.

Herr talman! Jag vill anmäla att Per Westerbergs interpellation 1983/ 84:125 om avvecklingen av Zenit Shippings fartygsenheter på grund av mellankommande resor kommer att besvaras först den 24 april 1984.

Herr talman! Paul Lestander har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att säkra jobben för domänverkets anställda. Domänverket genomför under innevarande femårsperiod en sänkning av virkesuttaget i Norrbottens län med hänsyn till att tillgången på slutavverkningsbar skog minskar. Sänkningen kommer att fortsätta även under perioden 1985-1989. Denna neddragning av avverkningsmängderna får till följd att domänverkets personalstyrka blir för stor i förhållande till den verksamhet som bedrivs. Domänverket försöker på olika sätt att sysselsätta den övertaliga personalen, t.ex. genom avverkningsuppdrag. Trots detta torde en neddragning av personalstyrkan under den kommande femårsperioden komma att bli nödvändig. Enligt domänverkets bedömning kan en minskning av antalet anställda ske genom naturlig avgång. Jag anser inte att det finns något behov av särskilda åtgärder från min sida i den aktuella situationen.

Herr talman! Jag tackar Roine Carlsson för svaret på min fråga. I samband med besluten om undantagsområden vid kemisk lövröjning har domänverkets företrädare vid flera tillfällen hotat med en minskning av antalet jobb i berörda kommuner. När det gäller förhållandena i Norrbotten kan följande nämnas om skogsvårdsläget för domänverket. Exemplen avser 1983. Verket har i jämförelse med andra skogsägargrupper den mest omfattande stamkvistningen. Det aktuella året står man för den ojämförligt största satsningen på kvalitetsproduktion. Lika dominerande ställning innehar verket när det gäller gödslingen. I fråga om den kemiska lövbekämpningen innehar man en ledande ställning. Men trots att domänverkets skogar till största delen finns i inlandet och i mellanbygden, har man en mycket lägre skogsodlad andel än övriga kategorier av skogsägare. Man har en tendens att förlita sig på självföryngring, och det är djupt oroande. Goda fröår i de aktuella områdena, med hänsyn till både klimat och höjdläge, är mycket sällsynta. Trots detta avser inte Roine Carlsson att vidta några som helst åtgärder. Till bilden hör också att det i Karesuando kommun finns en kalareal på 5 000 hektar mark som spontanavverkats. Enligt tidningen Bonitet avser man f.n. inte att göra några insatser över huvud taget där. Andelen skogsodlingsareal uppgick för domänverkets skogsinnehav i Norrbotten år 1983 till 58 26. Den bästa skogsägargruppen när det gäller skogsodling, nämligen bolagen, har en skogsodlad andel på 92 96. Det är siffror som borde mana till en vilja att satsa på ökad verksamhet. Man kan naturligtvis också utveckla arealer med stamkvistning, och man kan öka dikningen. Domänverkets insatser i Norrbotten utförs i huvudsak inom redan anlagda bestånd i form av gödsling och stamkvistning, medan man har uppenbara brister i själva skogsanläggningsverksamheten — den som på sikt skall garantera virke i domänverkets skogar. I det läget vill Roine Carlsson inte vidta några åtgärder. Det är häpnadsväckande.

Herr talman! Ulla Tillander har, med hänsyn till den arbetsmarknadsmässiga situationen och den höga arbetslösheten i Malmöhus län, frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder om beslutet om nedläggning av tandläkarhögskolan i Malmö kommer till stånd. Mot bakgrund av den nuvarande arbetsmarknadssituationen och bedömningar av den framtida efterfrågan på tandläkare, har riksdagens utbildningsutskott beslutat föreslå riksdagen att minska tandläkarlinjen med 120 nybörjarplatser. Antalet platser föreslås minskas med 60 i Malmö, 40 i Göteborg och 20 i Umeå. Detta betyder att tandläkarutbildningen i Malmö kommer att avvecklas med början budgetåret 1984/85, om riksdagen följer utskottets förslag. Jag är väl medveten om det kärva arbetsmarknadsläget i Malmö. För att det ökade behovet av arbetsmarknadsutbildning skall kunna tillgodoses kommer ett nytt AMU-center att byggas i kommunen. Vidare är Malmöhus län föremål för en särskild satsning som initierats av dataeffektutredningen för att främja användningen av elektronik och data i länet. Malmö är också prioriterat av arbetsmarknadsstyrelsen genom att kommunen får högre tilläggsbidrag än landet i övrigt vid beredskapsarbeten av investeringskaraktär. Inom arbetsmarknadsdepartementet följer vi utvecklingen i Malmö noggrant. Om den eventuella nedläggningen av tandläkarhögskolan i Malmö kommer att föranleda ytterligare arbetsmarknadspolitiska insatser i kommunen kan jag i dagsläget inte ge något besked om. betydelsen av en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
Att beslutet i riksdagens utbildningsutskott slog ner som en bomb i Malmö är ganska lätt att förstå, med tanke på den arbetsmarknadsmässiga situation som råder i Malmö. Med kännedom om den arbetslöshet som har drabbat Malmö och Malmöhus län framstår förslaget som särdeles illa underbyggt. Och det står enligt min mening i direkt motsats till den målsättning som riksdagen antog 1982 och som angav de riktlinjer som skulle vara vägledande i regionalpolitiken. Jag kan inte tänka mig annat än att arbetsmarknadsministern — och det framgår också av svaret — är väl underrättad om arbetsmarknadsläget i Malmöhus län. Men jag vill ändå passa på att med några belysande siffror friska upp minnet. Vid en eventuell nedläggning av tandläkarhögskolan kommer 500 personer att drabbas, kvinnor mest. Av de fyra orter som i dag har tandläkarutbildning, Stockholm, Umeå, Göteborg och Malmö, har Malmö den i särklass högsta arbetslösheten, och den är speciellt accentuerad bland kvinnor. Kvinnoarbetslösheten är mer än dubbelt så hög i Malmö som i Umeå och Göteborg och fyra gånger så hög som i Stockholm — närmare bestämt 1,4 90 i Stockholm och 5,6 76 i Malmö. Man kan också notera att i Malmö är den relativa arbetslösheten högre bland kvinnor än bland män, till skillnad från vad som är fallet i de tre övriga kommuner som jag nämnt. Jämfört med februari 1983 kan en viss förbättring av den öppna arbetslösheten skönjas i februari 1984 när det gäller Stockholm, Umeå och Göteborg men inte när det gäller Malmö. Dessa argument är vid det här laget mycket väl kända, men ändå vill man upprepa dem i förhoppningen att tunga argument kan förändra en hård verklighet på samma sätt som droppen kan urholka stenen. När det nu borde tas regionalpolitiska hänsyn beträffande möjligheterna att få arbete, så framstår förslaget om nedläggning av tandläkarhögskolan i Malmö som orimligt, särskilt som det föreligger alternativ avseende sparåtgärder och avseende nedskärningen av antalet platser inom det här området. Statsrådet räknade upp en del åtgärder som är bra i och för sig, åtgärder som är behövliga utan en eventuell nedläggning av tandläkarhögskolan. Men jag vill ändå erinra om att den bästa arbetsmarknadsmässiga åtgärd som kunde vidtas i den här situationen naturligtvis vore att skona skolan från nedläggning. Därför vill jag sluta med att ställa en följdfråga: Är arbetsmarknadsministern beredd att inom sitt parti arbeta för en omprövning av förslaget om nedläggning av tandläkarhögskolan? Ett positivt svar härvidlag skulle väcka berättigat jubel i hela Malmöhus län — det kan jag försäkra.
Herr talman! Situationen på arbetsmarknaden är allvarlig i Malmöhus län, Torsdagen den som Ulla Tillander säger och som jag också framhöll i svaret. Men samtidigt 5 april 1984 är det ändå så att vi kan se en liten ljusglimt även i Malmö och inte bara i de andra kommuner som Ulla Tillander talade om. Också i Malmöhus län har vi Om den arbetsju haft en nedgång av den öppna arbetslösheten under de första månaderna i marknadspolitiska är. betydelsen av en Sedan är det naturligtvis så att nedläggningen av den här skolan kommer eventuell nedläggatt ske successivt. Verksamheten kommer att hållas i gång, med en successiv — nin g av tandläkarminskning under budgetåren 1984 86 och 1986/87. Det är självfallet i högskolan i dag omöjligt att förutse vilka eventuella åtgärder på arbetsmarknadspoliti Malmö kens område som härvid kommer att behöva sättas in. Jag vill slutligen framhålla att frågan om tandläkarutbildningen givetvis måste bedömas framför allt från andra utgångspunkter än den lokala arbetsmarknadssituationen.
Herr talman! Att jag i en diskussion med arbetsmarknadsministern främst framhåller de arbetsmarknadspolitiska skälen utesluter naturligtvis inte att det också finns andra tungt vägande argument, som jag kort kan nämna. Det första skälet är att tandläkarhögskolan i Malmö när det gäller forskning och undervisning ligger på en nivå som fått internationellt erkännande. Detta har naturligtvis också sin betydelse för sysselsättningen. Det andra skälet är att människor i södra Sverige också i fortsättningen behöver tandläkare. Det tredje skälet är att det för unga människor i den region som södra Sverige utgör även fortsättningsvis bör finnas en möjlighet att välja tandläkarbanan. Det är inte underligt att detta nedläggningsförslag väcker vrede, bitterhet och harm. Man har en känsla av att stora värden spolieras och att det sker på ett mycket godtyckligt och oöverlagt vis och dessutom på ett ur regionalpolitisk synpunkt orättvist sätt, när man nu vet att det finns alternativ. Det svåra arbetsmarknadsläget i Malmöhus län — som Anna-Greta Leijon verifierar i sitt svar — har arbetsmarknadsministern naturligtvis speciella förutsättningar att förstå. Det är så att säga fråga om ett sista kort, och vi lägger fram det i förhoppningen att arbetsmarknadsministern verkligen skall få en allvarlig tankeställare och bidra till att den här frågan övervägs på nytt. Jag vill återigen understryka att den viktigaste arbetsmarknadsmässiga åtgärden faktiskt är att skona tandläkarhögskolan. Därför vill jag än en gång fråga om Anna-Greta Leijon är öppen för att hjälpa till, så att det kan bli en omprövning med anledning av framför allt de argument som jag här anfört.
Herr talman! Låt mig — för att vi skall få litet grand proportion på de olika uppgifter som framförs — säga att en nedläggning av tandläkarhögskolan, om den blir av, skulle röra uppskattningsvis 500 personer. Det är fråga om en 19 Samtidigt gör vi i dag i Malmöhus län mycket omfattande arbetsmarknadspolitiska insatser. I februari månad var över 7 000 människor i beredskapsarbete, närmare 3 000 i arbetsmarknadsutbildning. Vi hade därutöver många undomar i ungdomslag. Vi hade över 2 000 anställda i Samhällsföretag och över 3 000 personer anställda med lönebidrag. Med eller utan den här successiva neddragningen av tandläkarhögskolan kommer vi att behöva vidta omfattande arbetsmarknadspolitiska åtgärder i Malmöhus län. Det är självklart att det i grunden är helt andra faktorer som bestämmer arbetsmarknadsläget i Malmöhus län än denna tandläkarhögskolas vara eller icke vara.
Herr talman! 500 personer är anställda på tandläkarhögskolan — eller 330 årsarbetare. Det är alltså en mycket stor arbetsplats. Det är svårt att finna alternativ sysselsättning för så många människor.

Herr talman! Karin Andersson har frågat mig om jag är beredd att redogöra för hur riksdagens beslut i höstas angående enskilda beredskapsarbeten har utfallit i praktiken. Elver Jonsson har frågat mig vilka åtgärder regeringen har vidtagit för att en korrekt information skall nå ut på fältet och för att den smidigare och snabbare handläggningen av enskilda beredskapsarbeten skall förverkligas. Det är ännu för tidigt att kunna redovisa något definitivt utfall för de enskilda beredskapsarbeten till vilka 50 26 bidrag utgår. För enskilda beredskapsarbeten varom beslut fattades före årsskiftet och som fortsätter under år 1984 utgår 75 96 i bidrag. I februari i år fanns 16 000 personer i sådana arbeten. I april månad beräknas 5 000 personer ha denna typ av enskilda beredskapsarbeten. De enskilda beredskapsarbetena med 50 96 bidrag har hittills haft en mycket liten omfattning. I februari fanns knappt 200 personer i sådana arbeten. Detta kan jämföras med rekryteringsbidraget, som i februari hade utnyttjats för drygt 6 600 personer. Arbetsmarknadsstyrelsen har ännu inte gjort någon beräkning av hur bidraget har fördelat sig på olika anställningsformer. När det gäller Elver Jonssons fråga vill jag inledningsvis påpeka att det är arbetsmarknadsstyrelsen som skall se till att informationen når ut till bl.a. arbetsförmedlingen. Enligt 112 § arbetsmarknadskungörelsen får arbetsmarknadsstyrelsen sedan årsskiftet delegera beslutanderätten i ärenden angående enskilt beredskapsarbete till arbetsförmedlingen. Styrelsen har beslutat att distriktsarbetsnämnderna skall avgöra sådana ärenden. Den felaktiga information som Elver Jonsson har pekat på finns mycket riktigt i en personalinformationsskrift, som dock inte är en föreskrift för arbetsförmedlingen. Jag kan bara beklaga att den felaktiga texten inte rättades till innan skriften gavs ut. Jag vill emellertid samtidigt betona att alla förmedlingar på annat sätt fått kunskap om vad som gäller för enskilda beredskapsarbeten.

Herr talman! Jag skall be att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. I regeringens proposition i höstas om särskilda sysselsättningsåtgärder hade föreslagits att de s.k. enskilda beredskapsarbetena skulle slopas och ersättas med rekryteringsplatser. Efter motioner från olika partier, bl.a. från centerpartiet, enades arbetsmarknadsutskottet om att inte acceptera regeringens förslag på den punkten. Riksdagens enhälliga beslut i december blev också att de skulle vara kvar tillsammans med de nya rekryteringsplatserna. Precis som utskottet skrev är det primära syftet med de enskilda beredskapsarbetena att ge ungdomar sysselsättning, som ger dem praktik och arbetslivserfarenhet. I stor omfattning har följden blivit att ungdomar har fått anställning hos resp. arbetsgivare. Utskottet pekade särskilt på att placering i enskilt beredskapsarbete kunde vara en smidig stödform för personer med särskilda svårigheter på arbetsmarknaden. Jag ställde min fråga mot bakgrund av uppgifter om det mycket låga antal personer som under årets första månader placerats i enskilda beredskapsarbeten, uppgifter som arbetsmarknadsministern här har verifierat. Jag ställde också frågan mot bakgrund av uppgifter jag själv fått av arbetsförmedlingspersonal om att man nu enbart satsar på placering i arbete med rekryteringsstöd. Det är inte så svårt att förstå att så sker när man i AMS Personalinformation nr 1/1984, som gavs ut så sent som den 3 februari 1984, helt frankt skriver: Det är häpnadsväckande att riksdagens beslut på detta klart oriktiga sätt förmedlas till arbetsmarknadsverkets handläggande personal. Jag hoppas att det är ett olycksfall i arbetet. Arbetsmarknadsministern har beklagat det som har inträffat och säger att riktig information har gått ut. Jag är lite osäker på om den informationen verkligen har nått den handläggande personalen. Jag har uppfattat att det fortfarande finns arbetsmarknadspersonal som agerar som om de inte visste om riksdagens beslut. En annan sak som kan påverka handläggningen bygger också på delvis missvisande information. Det påstås att handläggningen är så mycket enklare vid placering i arbete med rekryteringsstöd. Enskilda förmedlare kan då besluta, medan enskilda beredskapsarbeten skall beslutas av distriktsnämnden. Arbetsmarknadsutskottet skrev emellertid på annat sätt i sitt betänkande. Jag återkommer till det i nästa replik.

Herr talman! Jag tackar först för svaret. Min fråga hade två delar, dels vad regeringen har gjort för att den korrekta informationen skulle nå fältet, dels vad som har gjorts för att en smidig handläggning skulle uppnås. I ett tidigare inlägg har Karin Andersson pekat på vad som hände. Riksdagen avvisade ju regeringens förslag om att enskilda beredskapsarbeten skulle upphöra. I enlighet med motioner från bl.a. folkpartiet beslöt ju riksdagen enhälligt att vi skulle behålla dem som en kompletterande åtgärd vid sidan av de nya rekryteringsplatserna. Orsaken till att utskottet och riksdagen såg så positivt på att de enskilda beredskapsarbetena skulle finnas kvar var att ungdomarna i mycket hög grad får en fortsatt fast anställning. Vi skrev att det är särskilt värdefullt på grund av de möjligheter beredskapsarbetena erbjuder när det gäller en breddning av arbetslivserfarenheterna. Vidare skrev vi att det från den synpunkten är motiverat att behålla dem vid sidan av anställningar med rekryteringsstöd. Det poängterades att man därigenom skulle få snabba och obyråkratiska beslutsgångar vid handläggning av ärenden om anvisning av arbetssökande till enskilda beredskapsarbeten. Med tanke på, herr talman, att förutsättningarna var radikalt förändrade genom att regeringens förslag avvisades och riksdagen fattade ett nytt beslut var det naturligtvis viktigt att en korrekt information gick ut. Därför är det så överraskande — jag vill gärna säga detta till arbetsmarknadsministern — att denna elementära information inte har kunnat förmedlas av arbetsmarknadsverket. Att man i ett informationscirkulär kan läsa direkt vilseledande uppgifter är från saklig synpunkt att djupt beklaga. För arbetsmarknadsverket torde det vara närmast genant, särskilt då man från det verket i serviceprogram och i högtidliga proklamationer berömmer sig av att man skall förenkla och minska på de administrativa insatserna till förmån för det praktiska arbetet. Av svaret framgår att mitt påstående om en felaktig information tyvärr var riktigt. Arbetsmarknadsministern har beklagat den och hänvisar till att AMS har ansvaret. Jag skulle ändå vilja vädja till arbetsmarknadsministern att ta någon form av kontakt med verket så att sådant här inte upprepas. Det har ju hänt också tidigare. Det vore värdefullt med en kompletterande information så att inga missförstånd råder på fältet.

Herr talman! Skälen till att så få enskilda beredskapsarbeten enligt det nya systemet är i praktisk funktion är framför allt två. Först och främst är väldigt många kvar i det gamla systemet. Den dominerande formen av arbetsmarknadspolitiska åtgärder på den privata sektorn är fortfarande enskilda beredskapsarbeten enligt det system som vi hade tidigare med 75 96 i bidrag. I svaret redovisar jag februarisiffrorna. Den informationen gäller också mars, även om det har varit en nedgång. Det andra skälet är att av dessa rekryteringsplatser förmodligen ganska många i praktiken har samma anställningsform som i de enskilda beredskapsarbetena. Jag skulle nog vilja påstå att det i verkligheten finns en utbytbarhet. Detta är de väsentliga förklaringarna till att det finns så få platser. Sammantaget kan man konstatera att enskilda beredskapsarbeten i någon form fortfarande är det dominerande inslaget när det gäller arbetsmarknadspolitiska åtgärder på den privata sidan. Jag beklagar gärna denna information. Men det är ingen officiell av arbetsmarknadsverkets ledning sanktionerad information. Detta är en information som har gått ut från personalenheten. Det är naturligtvis beklagligt. Men jag tror att det inte är möjligt vare sig för mig eller för någon annan att kunna garantera att misstag av detta slag aldrig skall ske. Vi har inga förutsättningar att kunna läsa igenom all information. Den officiella riktiga versionen av riksdagens beslut gick ut från arbetsmarknadsstyrelsen till platsförmedlingarna den 22 december. Där finns riksdagens beslut helt korrekt återgivet. Det är ett väldigt snabbt redovisat beslut.
Herr talman! Jag tackar för detta ytterligare förtydligande. Nu säger Anna-Greta Leijon att den information som gick ut i februari inte var officiell. Jag är medveten om detta. Det var ett personalmeddelande. Arbetsmarknadsministern hänvisar till den officiella riktiga redovisning av riksdagens beslut som arbetsmarknadsstyrelsen gav den 22 december. Jag har den här. Den är riktig när det gäller beslutet om att enskilda beredskapsarbeten finns kvar. Men jag tycker inte att den är riktig när det gäller den starka rekommendationen från utskottet att man även för enskilda beredskapsarbeten skall tillämpa en smidigare handläggningsform. I informationen står helt klart: ”Beslut om rekryteringsstöd fattas av kontorseller sektionschef men kan i normalfallet delegeras till handläggare. Beträffande enskilt beredskapsarbete och rekryteringsstöd på arbetsplats där kollektivavtal saknas skall dock beslut fattas av DAN.” DAN står för distriktsarbetsnämnd. Det är knappast den smidiga kontaktväg som riksdagen uttalade sig för, och jag tror att arbetsmarknadsministern kan behöva ha kontakt med AMS i den frågan för att få informationen i enlighet med riksdagens beslut.

Herr talman! Arbetsmarknadsministern säger att hon inte kan hålla reda på alla skrifter och meddelanden som går ut från organisationerna inom ett verk. Det är naturligtvis riktigt, men med tanke på den poäng som Anna-Greta Leijon har gjort av att organisationerna, ofta de fackliga, gör en så stor insats i informationsarbetet för att detta och andra saker skall fungera välär det litet lättvindigt att säga att det här kan inte regeringen hålla reda på. Nu harstatsrådets beklagande ändå gått ut här i kammaren, och jag hoppas att det också skall nå ut till den centrala enheten i verket. Man säger sig ju vilja verka för en obyråkratisk och smidig handläggning i största allmänhet, och det måste också gälla här, särskilt med tanke på det speciella uppdrag som riksdagen gav regeringen och i förlängningen då också verket. Att de enskilda beredskapsarbeten som tillkommit är få kan naturligtvis bero på att de gamla hänger kvar och att rekryteringsstöden verkar parallellt. Men att de enskilda beredskapsarbetena också i den nya formen skulle få stor betydelse var riksdagen helt klar över. I riksdagsbeslutet förutsattes också att en hel del av den besparing som regeringen tänkte sig göra genom att slopa de enskilda beredskapsarbetena ändå måste tas i anspråk. Kvar efter detta meningsutbyte står att riksdagens beslut naturligtvis står fast. Det handlar om två parallella system. Det finns ett likartat statsbidrag, som statsrådet f. ö. menar på var ett av villkoren för att kunna ha de parallella systemen. Vi har dessutom statsrådets löfte från debatten i anslutning till beslutet, då Anna-Greta Leijon sade: Jag skall göra mitt bästa för att det skall gå bra. Jag hoppas att det löftet kvarstår.
Herr talman! Vad Elver Jonsson menade inledningsvis med sin kommentar att jag ofta har poängterat att de fackliga organisationerna har medverkat på ett bra sätt till att få ut information om olika saker förstod jag inte. De har inte varit inblandade i den här informationen, såvitt jag vet. Det är personalenheten på arbetsmarknadsstyrelsen som svarar för informationsbladet. Det viktigaste här är ju: Varför ville riksdagen ha kvar de enskilda beredskapsarbetena? Det var inte så att säga för att namnet skulle finnas kvar, utan som jag har förstått det var det för att den anställningsform som fanns där skulle kunna garantera att vi fick en bättre volym på åtgärderna. Det viktiga bakom riksdagens beslut var en oro för att rekryteringsstödet inte skulle få effekt annars. Jag kan bara konstatera att rekryteringsstödet används faktiskt delvis som ”gammalt” beredskapsarbete.

Herr talman! Nu begränsar arbetsmarknadsministern sin kritik till arbetsmarknadsverket, och det är kanske riktigt att försummelsen enbart har skett där. Av det skälet är det värdefullt att det kan gå en signal från arbetsmarknadsdepartementets informationsavdelning till den centrala enheten om hur den här debatten har utfallit. Sedan håller jag helt med arbetsmarknadsministern om att det inte handlar om att leka med ord. Det var inte namnet vi ville behålla utan gagnet. Både i utskottsbetänkandet och i den här debatten har de enskilda bereskapsarbetenas värde lovordats. De är så värdefulla att en enig riksdag inte ansåg det möjligt att ta bort dem. Därför är det viktigt att beslutet kan fullföljas och genomförandet ske i smidiga former, så som riksdagen beslutat och arbetsmarknadsministern lovat att göra sitt yttersta för att åstadkomma.
Herr talman! Man hinner inte mycket på en minut, och arbetsmarknadsministern hann inte svara på den fråga som jag tog upp om den information som gått ut rörande handläggningen av de två olika formerna av arbeten. Den skrivning utskottet gjorde syftade till att handläggningen skulle förenklas när det gällde enskilda beredskapsarbeten. Men den officiella information som gått ut tyder på att man håller fast vid de gamla reglerna, som gör att det är krångligare för arbetsförmedlingen att förmedla enskilda beredskapsarbeten än arbete med rekryteringsstöd.
Herr talman! Nej, man håller inte fast vid de gamla reglerna för hur enskilda beredskapsarbeten skall handläggas. De reglerna var avsevärt mycket krångligare än de som gäller i dag.
Herr talman! På arbetsförmedlingen säger man att detta är ett krångligt förfarande, eftersom det är distriktsarbetsnämnden som skall besluta. Eftersom distriktsarbetsnämnden sammanträder endast en gång i månaden, fördröjer detta placeringen i enskilda beredskapsarbeten. Jag kan inte inse att detta är en så stark förenkling av handläggningen som riksdagen rekommenderade i december.
Herr talman! Att Anna-Greta Leijon nöjer sig med den handläggning som arbetsmarknadsverket här har proklamerat må så vara. Kvar står att detta måste ske i sådana former att riksdagens löfte om den smidiga handläggningen skall kunna förverkligas. På den punkten kvarstår att uppfylla en hel del oavsett handläggningsformer.

Herr talman! Det betänkande från skatteutskottet som vi nu skall diskutera handlar om aktiebeskattningen. Utskottet, som på denna punkt är enigt, framhåller att ”bred enighet råder om angelägenheten av att på olika sätt främja företagens möjligheter att anskaffa riskkapital och att ett brett intresse för aktiesparande är positivt från allmänna utgångspunkter och bör uppmuntras”. Det är, herr talman, en utmärkt målsättning. Men det är också en förpliktigande målsättning. Tyvärr har socialdemokraterna på punkt efter punkt under sina 18 månader i kanslihuset verkat i rakt motsatt riktning. Allmänhetens aktiesparande har på punkt efter punkt fått ta stryk i stället för att uppmuntras. Skillnaderna mellan produktivt sparande i aktier och andra sparformer har i ett flertal avseenden skärpts till aktiesparandets nackdel. Allra främst gäller detta i förhållande till de improduktiva investeringarna. Låt mig nämna några sådana punkter. Den diskriminerande dubbelbeskattningen av aktier har återinförts genom att det 30-procentiga avdraget för utdelningar på mindre aktieinnehav slopats. Utdelningsskatten har i år ersatts av en s.k. vinstdelningsskatt på aktiebolag, ett slags progressiv bolagsskatt, för att finansiera de kollektiva löntagarfonderna. Det framgångsrika skatteoch skattefondssparandet har rivits upp och fr.o.m. den 1 april i år ersatts med ett allemanssparande. Risken är stor för att det sparande som åstadkoms den vägen framför allt kommer att placeras i sparande i statsskulden, som erbjuder 10 96 ränta skattefritt, inte i riskfyllt och lågavkastande aktiesparande. Förmögenhetsbeskattningen har skärpts väsentligt. Schablonreglerna för reavinstbeskattningen av aktier har också blivit betydligt hårdare. Det är särskilt allvarligt, eftersom de konventionella reglerna för reavinstbeskattning av aktier är hart när omöjliga för lekmannen — och taxeringsmyndigheterna — att överblicka och tillämpa. Dessutom har, utan något utredningsarbete eller remissförfarande, en omsättningsskatt på aktier införts.

Redan i lägsta förmögenhetsskatteskiktet, där förmögenhetsskatten i år är 1,5 96, tar förmögenhetsoch inkomstskatterna mer än hela utdelningen. Det kan gälla en småsparare som har en avamorterad villa. Redan vid en högst vanlig inkomst får han en standardsänkning om han innehar aktier. Skulle han t.ex. ha sparat 150 000 kr. i aktier får han betala nära 4 000 kr. i förmögenhetsoch inkomstskatt, trots att utdelningen i allmänhet stannar vid ca 3 000 kr. Först får alltså aktiespararen avstå för att kunna köpa aktierna. Sedan får han avstå för att kunna behålla aktierna. Det är naturligtvis helt orimligt. Många hushåll i tämligen vanliga inkomstoch förmögenhetsskattelägen kommer att tvingas sälja ut delar av sin aktieportfölj för att kunna betala skatten. Då drabbas de av ännu mera skatt, nämligen på den värdestegring i kronor räknat som de tvingas realisera. ”Systemet måste beskrivas som närmast infernaliskt i sin konstruktion. Allt fler hushåll kommer att hamna i en ”skattefälla”, där de inte längre har råd att behålla sitt sparande i aktier”, skriver Aktiespararen, organ för Sveriges aktiesparares riksförbund, i en ledare i marsnummret. ”Detta är groteskt ur samhällsekonomiskt perspektiv. — — — Hushållens andel sjunker för varje år, trots att det har strömmat till nya skaror aktiesparare. Orsaken är skattesystemet. Hushållen är den enda grupp på aktiemarknaden som drabbas av full beskattning. Samtliga andra ägaregrupper har någon form av skattelindring.” ”Det konstiga är” — skriver Aktiespararen — ”att nästan alla politiker, numera inklusive socialdemokraterna, säger sig företräda ett spritt enskilt ägande. Varför driver man då fram ett skattesystem, som tvingar hushållen att lämna aktiemarknaden?” Som skäl för de genomförda skärpningarna av aktiebeskattningen har bl.a. åberopats de senaste årens snabba uppgång av aktiekurserna. Vad som däremot sällan nämns är det ras som under 1970-talet drabbade aktiemarknaden. Genomsnittsaktien förlorade då nästan hälften av sin köpkraft. Främst gick detta ut över folkaktier som Volvo och SKF, vilka tappade ända upp till 80 96 av sitt värde. De sjunkande börsvärdena innebar inte bara stora realförluster för aktiespararna. Eftersom börsvärdet för det mesta sjönk långt under halva substansvärdet omöjliggjordes i praktiken nyemissioner. De åtgärder som de borgerliga regeringarna vidtog för att underlätta aktiesparande och upphäva missgynnandet av aktier ledde till att aktiernas värde på nytt närmade sig substansvärdet och till att företagens behov av friskt riskvilligt kapital åter kunde tillgodoses. Det är viktigt, herr talman, att erinra sig denna bakgrund till de senare årens snabba uppgång på Stockholmsbörsen. Affärsvärldens generalindex visar att aktiekurserna inte förrän i januari 1983 återfick sitt realvärde från 1965. Herr talman! Vår uppfattning i vad gäller mål och medel för aktiepolitiken är klar och entydig. Vi vill ha en väl fungerande aktiemarknad, som kan förse företagen med riskvilligt kapital. Vi vill inte ha en allt större koncentration av aktieägandet till institutioner av olika slag. Vi vill i stället underlätta en spridning av aktieägandet till allt fler hushåll. Detta bör i första hand ske genom att man tar bort missgynnandet av enskilt aktiesparande i vad gäller inkomstskatt, förmögenhetsskatt och reavinstskatteregler. Vi vill inte heller att aktiesparandet i Sverige skall sättas i strykklass i förhållande till vad som gäller i länderna runt omkring oss. Vi har i andra sammahang krävt ett återinförande av skattefondssparandet och ett avskaffande av vinstdelningsskatten. Vi har också krävt att tidigare gällande skattesatser för förmögenheter skall återställas. Till utskottsbetänkandet har vi fogat ett antal reservationer. I reservation 1 kräver alla de tre borgerliga partierna att skattereduktionen för aktieutdelning återinförs. Det skulle innebära att småsparande i aktier befrias från dubbelbeskattning, vilket vore ett viktigt steg i rätt riktning. I reservation 2 tar vi moderater och folkpartiets representant ännu ett steg genom att begära förslag från regeringen om avskaffande av dubbelbeskattningen, något som successivt har skett inom EG-området. I reservation 3 hänvisar vi till att flertalet länder i vår omgivning har full skattefrihet för försäljningsvinster på aktier efter en relativt kort tids innehav eller höga fribelopp vid försäljning. Också här kräver vi en återgång till de schablonregler som tidigare gällt vid reavinstbeskattningen av aktier. De skärpta schablonregler som infördes i höstas kan endast användas om försäljningspriset på aktierna skulle vara minst fyra gånger så högt som inköpspriset. I alla andra fall innebär det rättsförluster för säljaren att använda sig av schablonreglerna. Tillämpar säljaren å andra sidan konventionell metod för att beräkna reavinstskatten uppkommer, som jag sade tidigare, mycket stora svårigheter för både säljaren och taxeringsmyndigheterna att klara av beräkningar och kontroll — stick i stäv mot strävandena att förenkla skattereglerna. Skulle detta yrkande inte bifallas, yrkar vi i andra hand att det schablonavdrag som med tidigare gällande regler gjorde det möjligt att sälja aktier för 15 000 kr. per år utan skattekonsekvenser räknas upp, så att det alltjämt blir möjligt att sälja aktier skattefritt för 15 000 kr. På något längre sikt måste också här reavinstreglerna för aktier bringas i bättre överensstämmelse med vad som gäller i vår omvärld. Vi yrkar därför på en skyndsam översyn av realisationsvinstreglerna i detta syfte. Jag vill i det här sammahanget, herr talman, fråga utskottets talesman vad som avses med utskottets påstående på s. 12 att ”realisationsvinstreglerna är så utformade att även relativt stora aktieinnehav kan avvecklas utan att någon realisationsvinstskatt över huvud taget blir aktuell”. Vi har fått ett antal förfrågningar om detta, bl.a. från en handelskammare, men inte kunnat ge någon nöjaktig förklaring. Verkligheten är ju den att man under ett och samma år inte kan sälja aktier för en enda krona över 10 000 kr. utan — Nr 118 att drabbas av reavinstskatt, såvida man inte genom omfattande utredningar Torsdagen den kan bevisa att aktierna säljs utan vinst eller t.o.m. med förlust. Kan man 5 april 1984 inte visa detta drabbas man alltså av reavinstskatt även om det i själva verket skulle vara fråga om en förlust. När det gäller omsättningsskatten på aktier yrkar vi i reservation 4, som vi avgivit tillsammans med centern och folkpartiet, att den omedelbart avskaffas. Förslaget var inte berett på det sätt som föreskrivs i grundlagen och har dessutom redan visat sig ha gravt snedvridande effekter. Kjell Johansson kommer att utveckla detta ytterligare i sitt anförande. Låt mig bara säga att det är precis lika orimligt att ha en omsättningsskatt på köp och försäljning av aktier som att ta ut en omsättningsskatt varje gång man sätter in eller tar ut pengar på banken. När det slutligen gäller den latenta skatteskulden, som häftar vid aktieinnehavet, förordar vi i reservation 5 att börsaktier vid förmögenhets-, arvsoch gåvbeskattningen endast tas upp till belåningsvärdet eller till omkring 60-65 90 av börsvärdet. Detta yrkande överensstämmer också med önskemålen i en skrivelse som kommit utskottet till handa från Aktiefrämjandet. I ett särskilt yttrande tar vi upp förmögenhetsbeskattningen av OTC aktier, som vi anser bör följa beskattningen av arbetande kapital. Vi anser alltså att de bör befrias från förmögenhetsskatt. Men för att börsaktier då inte skall komma i en ännu sämre situation visavi OTC-aktierna är det utomordentligt viktigt att man på detta vis beaktar den latenta skatteskulden. Det långsiktiga målet för oss är att man skall ta bort förmögenhetsbeskattningen av förmögenhetsinnehavare utom när det gäller mycket höga förmögenheter. Till sist, herr talman, ber jag att få ställa några frågor till utskottets talesman: 1. Menar socialdemokraterna verkligen allvar med vad man säger om angelägenheten av att uppmuntra ett brett intresse för aktiesparande? 3. Om ej — på vilket sätt är man då beredd att underlätta ett ökat och breddat aktiesparande för hushållen? 4. Anser socialdemokraterna att det är riktigt att förmögenhetsoch inkomstskatt på aktier redan i lägsta skattepliktiga förmögenhetslägen får en konfiskatorisk effekt? Om ej — vad är man beredd att göra för att motverka detta? Slutligen är jag intresserad av att få veta om socialdemokraterna är beredda att verka för att krånglet och byråkratin i vad gäller reavinstbeskattningen på aktier nedbringas. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 2,3, 4 och 5.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande 1983/84:32 behandlas ett antal motioner angående aktiebeskattningen. Utskottsmajoriteten har avstyrkt motionerna.

Syftet med reglerna var att stimulera aktieägandet bland hushållen inom de stora inkomstskikten. Utan tvivel ökade också intresset för ett aktieägande inom dessa grupper. Det visar inte minst den omfattning som aktiefondssparandet uppnått. Under den socialdemokratiska regeringstiden har skatteskärpningarna varit många, och en del av dessa har drabbat aktieägarna — inte minst genom den fördubbling av förmögenhetsbeskattningen som skett. Enligt vår uppfattning, som framgår av reservation 1, bör denna skattereduktion återinföras. Redan då beslutet fattades anförde representanter för centern, folkpartiet och moderaterna starka betänkligheter mot denna nya skatt. Förslaget hade inte remissbehandlats och inte heller granskats av lagrådet. Bl. a. med denna utgångspunkt avstyrktes förslaget också i höstas av utskottets ledamöter från centern, folkpartiet och moderaterna. På en punkt var vi särskilt kritiska, och det gällde handeln i utlandet med svenska aktier. Resultaten av de första månadernas handel med aktier visar en stark nedgång. Detta gäller särskilt handeln med svenska aktier i utlandet via svenska fondkommissionärer. Även om bestämmelserna tillämpats endast under en kort tid, anser vi reservanter liksom i höstas att bestämmelserna inte är acceptabla. Vi föreslår därför att reglerna upphävs med omedelbar verkan. Herr talman! Med vad jag nu anfört yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 4 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Regeringen har vid flera tillfällen uttalat sig för vikten av att företagen kan garanteras riskvilligt kapital genom en fungerande aktiemarknad. Tyvärr har det stannat vid en läpparnas bekännelse. Alla åtgärder som vidtagits sedan regeringens tillträde 1982 har gått i motsatt riktning. I det betänkande som vi nu debatterar framhåller skatteutskottets majoritet att det råder en bred enighet om angelägenheten av att på olika sätt främja företagens möjlighet att anskaffa riskkapital och att ett brett intresse för aktiesparande är positivt från allmänna utgångspunkter och bör uppmuntras. Efter detta förnyade exempel på läpparnas bekännelse är det emellertid slut på den positiva synen. Gränsen går uppenbarligen mellan ord och handling. I folkpartiets partimotion 1501 har vi yrkat att dubbelbeskattningen på utdelad vinst avskaffas. Som tidigare framhållits i debatten är de borgerliga partierna överens om detta yrkande. I avvaktan på att dubbelbeskattningen avskaffas kräver vi att den skattereduktion som infördes 1980 i syfte att lindra dubbelbeskattningen på utdelningsmedel skall återinföras. När nu regeringen beslutat sig för att göra något på området är det typiskt att man inte avvecklar dubbelbeskattningen utan det utredningsarbete som har till syfte att finna en lösning på frågan hur dubbelbeskattningen skall avskaffas. Folkpartiet finner att detta knappast är en åtgärd som underlättar företagens anskaffning av riskvilligt kapital. Eftersom Ingegerd Troedsson tidigare utförligt har berört såväl reservation 2, som begär förslag från regeringen om avskaffande av dubbelbeskattningen på utdelad vinst, som trepartireservation om skattereduktion för aktieutdelningar kan jag nöja mig med att yrka bifall till reservationerna 1 och 2. Så, herr talman, några ord om reservation 4, som gäller omsättningsskatten på aktier. Under folkpartiets tid i regeringen restaurerades aktiesparandet. Under tidigare socialdemokratiska regeringar hade aktiesparandet missgynnats på ett sådant sätt att aktiemarknaden inte fungerade som källa för riskvilligt kapital till näringslivet. Genom införandet av aktiefondssparandet, skattereduktion för utdelningar, OTC-listan m.fl. åtgärder bringades aktiemarknaden att fungera på nytt under den borgerliga regeringsperioden. Vi bedrev med andra ord en uppbyggande politik på detta område. Sedan ni socialdemokrater kom till makten på nytt har det konsekvent bedrivits en nedbrytande politk. Ett exempel på detta är den omsättningsskatt på handeln med aktier som ni socialdemokrater med vpk:s benägna hjälp drev igenom här i riksdagen i mitten av december förra året. Den skatten har nu gällt under innevarande år, och statistiken från de två första månaderna talar sitt tydliga språk. Exporten av svenska aktier till utlandet har minskat med uppemot 50 90, medan importen av svenska aktier ökat med långt över 50 90 — detta mätt i jämförbara värden. Detta innebär en export av investeringskapital på ungefär 500 milj.kr. jämfört med ett motsvarande inflöde av investeringskapital till landet i förhållande till samma tid i fjol på 750 milj.kr. Inom landet har rörligheten på aktiemarknaden stoppats upp, och skatten kommer därigenom att inbringa betydligt mindre än regeringen räknat med. Även om man skall vara försiktig med att dra slutsatser från en så kort tidsperiod som det här rör sig om är den hittillsvarande utvecklingen oroande. Det finns heller ingen som helst rimlig anledning att förmoda att utvecklingen fortsättningsvis kommer att bli annorlunda. Omsättningsskatten på 1 96 fungerar självfallet exakt likadant som den uttagsspärr om 1 96 som införts i det nya allemanssparandet. Den avgiften har som bekant till uppgift att minska uttag. När jag ändå talar om allemanssparandet kan jag inte underlåta att belysa hur omsättningsskatten på aktier inom allemanssparandet missgynnar den som sparar i aktiesparfond jämfört med den som väljer banksparandet. Detta fungerar på följande sätt: För det kapital som spararna sätter in i aktiesparfonder av olika slag skall det ju köpas aktier. Då utgår på en gång en omsättningsskatt på 0,5 20 på de aktier som fonderna köper. Sparmedlen blir alltså utsatta för beskattning redan när de placeras. Jag vill ställa frågan till skatteutskottets ordförande: Är det verkligen förenligt med det vackra talet om ett brett intresse för aktiesparandet att staten på detta sätt är framme och kapar åt sig en skatt praktiskt taget omedelbart när pengarna sätts in? Är detta regeringens och den socialdemokratiska utskottsmajoritetens uppfattning om hur man skall stimulera småspararna att spara i aktier? Vid varje omplacering som fonderna sedan gör utgår förnyad omsättningsskatt med 0,5 90 på värdet av de aktier som säljs och med 0,5 96 på de aktier som köps i stället. Detta gäller även om en fond säljer ett vikande papper i syfte att undgå fortsatta förluster för spararna. Jag ställer på nytt frågan till skatteutskottets ordförande: Är detta rimligt? I slutändan får aktiefondsspararen betala den enprocentiga uttagsavgiften, som utgår oavsett om man spar i aktier eller använder banksparandet. Herr talman! Omsättningsskatten på aktieköp och försäljningar är ett missfoster. Den ger inte folkhushållet som helhet några större inkomster, och den är, som jag visat, orättvis mot den som allemanssparar i aktier. Skatten bör avskaffas — ju förr dess bättre. Jag yrkar således bifall till reservation 4. Till sist ett par ord om övriga punkter i hemställan i detta betänkande. Folkpartiet har inte reserverat sig då det gäller beräkningen av realisationsvinster på äldre aktier och avdrag för latenta skatteskulder. Som framgår av vårt särskilda yttrande menar vi att dessa frågor bör bli föremål för utredning i syfte att få till stånd bättre regler än de nuvarande.

Herr talman! Att diskutera aktiebeskattning utan att med ett enda ord beröra de enorma vinster och den vinstutveckling som spekulation i aktier gett under åren är tydligen melodin för de borgerliga partierna. Det må vara dessa partier obetaget.

De människor det här rör sig om befinner sig nämligen inte i en sådan ekonomisk situation att det för dem spelar någon roll om de får ett ökat barnbidrag eller inte. Utvecklingen på aktiemarknaden har framför allt under de senaste åren varit extremt snabb. Man kan ta några exempel ur högen. 1979 var omsättningen på den svenska börsen 1,9 miljarder, dvs. börsen omsatte aktier till ett värde av detta belopp. 1983 — fyra år senare — hade den här omsättningen stigit en del, och inte så litet. 1983 omsattes det nämligen för mer än 75 miljarder, alltså för 75 000 milj.kr., på börsen. Detta bör man hålla i minnet när man diskuterar hur mycket statsmakten tar in i form av beskattning av dessa enorma förmögenhetsökningar, som denna omsättningsökning ändå är ett uttryck för. Låt mig ta ett annat exempel. Aktieförmögenheten i detta land — dvs. värdestegringen på de börsnoterade aktierna — hade på ett år ökat från 90 miljarder till ungefär 240 miljarder, alltså en ökning med 150 miljarder under loppet av ett år. Det innebär en ökning med nära nog 1,5 gånger det tidigare värdet. Hur mycket av dessa tusentals miljoner har kommit in till staten i form av skatt? Det skulle man nästan kunna räkna i enkronor på ena handens fingrar. Det var kanske att ta till litet grovt, men så mycket mer är det inte tal om. Detta har skett under samma tid som vanliga löntagare i detta land har fått kännas vid kraftiga reallöneförsämringar. 2596, dvs. en fjärdedel, av barnfamiljerna i detta land lever i dag antingen under eller i absolut närhet av existensminimum. Knappast tillhör några av dem som varit med och fått del av ökningen av aktievärdena dessa 25 20 av barnfamiljerna. Förmöget folk företräds bl.a. i denna kammare av de borgerliga partierna, framför allt av moderaterna. Vi har sett att enligt moderaternas skattepolitik —- inte bara när det gäller aktiebeskattningen, som Ingegerd Troedsson nu talat om — skall helst det förmögna folket slippa skatt. Skatten skall tas från vanligt folk som jobbar. Det är kontentan av och sensmoralen i den skattepolitik som moderaterna står för. Vi kunde i en tidigare debatt i dag höra hur finansministern och C.-H. Hermansson diskuterade skatteflykt — med utgångspunkt i bankinspektionens beslut att inte offentliggöra den utredning om de stora lån som tagits av människor för att de skall komma undan skatt. Självfallet har de här lånen — det har också visats i viss mån i massmedia — varit till för att man skall kunna komma ifrån skatt på förmögenhet som innehas i aktier. Man har lånat upp kanske lika mycket pengar i finansinstitut som aktierna är värda och lagt aktierna som garanti. Därmed slipper man undan förmögenhetsskatten. Detta är ett sätt som de besuttna i det här samhället utnyttjar och som de tyvärr har möjlighet att använda, därför att lagen är sådan. Den medger möjlighet att slippa betala skatt på förmögenhet. Skattereglerna är inte bara gynnsamma beträffande möjligheten till den typ av skatteflykt som jag nyss redogjorde för, utan också mycket gynnsamma på andra sätt beträffande frågor som har att göra med aktier och annan förmögenhet. Jag skulle vilja påstå att socialdemokraterna absolut har visat en ovilja att verkligen göra någonting åt detta. Att de borgerliga partierna vill ha skattelättnader behöver inte ens kommenteras. Men att socialdemokra terna har valt att huka sig inför dessa fakta om de enorma förmögenhetsöverföringarna är mera betänkligt. Trots allt har det socialdemokratiska partiet sin väljarbas bland de människor från vilkas arbetsinkomster pengar övervältrats till de här förmögenhetsägarna, kapitalisterna. Därför är det betänkligt att inte socialdemokraterna mera velat ta ad notam den kritik som förs från både LO-håll och andra håll och där man kräver att den socialdemokratiska regeringen skall göra ingrepp mot den här typen av förmögenhetsöverföringar, som ju på grund av de gynnsammare skattereglerna inte ger speciellt mycket skatteinkomster. Vi har från vänsterpartiet kommunisternas sida under flera år haft ett förslag om införande av en 10-procentig omsättningsskatt på aktier. Förra året, mot slutet av riksmötet, fattade riksdagen på den socialdemokratiska regeringens förslag beslut om införande av en omsättningsskatt på aktier, dock så blygsam som 1 96. Man kan naturligtvis ställa sig frågan: Varför var socialdemokraterna så blygsamma — 1 96 i omsättningsskatt på aktier, när vi får betala 20 20 i mervärdeskatt när vi köper en limpa? Det finns alltså ingen rimlig proportion här. Vid de debatter som vi har haft i kammaren om detta har de ledande socialdemokraterna sagt att det är orealistiskt att tänka sig en aktieomsättningsskatt. Detta är det argument som anförts gentemot vårt förslag, trots att det ännu inte hade sagts om skatten skulle vara 1 96 eller 10 96. Nej, aktieomsättningsskatt skulle man inte införa, för det vore orealistiskt. Nu har man ändå gjort det. Men nu säger man i stället att det är 10 90 skatt som är orealistisk, inte aktieomsättningsskatten som sådan. Det vore intressant att få veta när socialdemokratin möjligen kan göra den bedömningen att det inte längre är orealistiskt att åsätta en högre skattesats på aktieomsättningen i det här landet. Jag gissar att om vi hade haft en 10 90 omsättningsskatt på aktier, så skulle omsättningen på 75 miljarder kronor netto för år 1983 ändå blivit 67,5 miljarder-.kronor. Må vara att beräkningarna är litet ungefärliga, men jag är inte ensam om det här i kammaren. Jag inbillar mig att en sådan skatt inte hade varit avskräckande för de människor som gör snabba klipp på börsen och i andra sammanhang. Beträffande förmögenhetsbeskattning av aktier finns det också mycket att säga, men jag skall nöja mig med att ta upp frågan om de s.k. OTC-aktierna— de aktier som ligger på någon form av väntelista på börsen. Även i detta sammanhang är reglerna oerhört gynnsamma. De går nästan inte att beskriva i ord. Jag kan därför lämpligast beskriva dem med ett exempel. Aftonbladets journalist Göran Skytte tog upp följande exempel i mitten av januari iår. Han visade på hur mycket förmögenhetsskatt aktieägarna i NK Nordiska Kompaniet — betalar. Värdet av aktierna i NK uppgick till 215 milj.kr. Inte ett enda öre behöver ägarna till dessa 215 milj.kr. betala i skatt, tack vare de gynnsamma reglerna när det gäller beräkning av förmögenhetsvärden på OTC-aktier och liknande. Göran Skytte hade fler exempel. Vid den aktuella tidpunkten hade 38 liknande bolag åsatts sådana här låga deklarationsvärden. Tillsammans uppgick deras börsvärden till drygt 12 miljarder kronor, men deklarations värdet understeg 2 miljarder kronor. Skatten var i slutänden naturligtvis avsevärt mindre. Detta visar vilka orimliga regler som finns för förmögenhetsbeskattning av aktier. Dessa regler gör att ägarna av de stora förmögenheter det gäller i stort sett nolltaxerar — oavsett om det är förmögenhetssidan eller inkomstsidan som berörs. Slutligen, herr talman, tänkte jag säga några ord om realisationsvinstbeskattningen av aktier. Vi har tidigare här hört en jeremiad över hur illa ställt det är för dem som behöver sälja aktier och eventuellt göra en vinst på dem — de måste betala realisationsvinstskatt. För att travestera ett gammalt ordspråk skulle jag vilja påstå att den realisationsvinsten inte drabbar någon rik. Den drabbar möjligen småsparare som gör en realisationsvinst, men den drabbar inte de stora spekulanterna. Utan att behöva blinka kan jag påstå att av de 150 miljarder som börsvärdet ökade med på ett år — som naturligtvis kommer att återspeglas i form av en realisationsvinstsberäkning — är det inte många tusental miljoner kronor som kommer in i form av skatt. Från vänsterpartiet kommunisternas sida vill vi att man skärper även reavinstreglerna när det gäller skatten och att man verkligen ser till att reavinsten beskattas någorlunda i samma utsträckning som en hederlig arbetsinkomst beskattas — så är tyvärr inte fallet i dag. Utskottet skriver att vissa av vpk:s förslag är orealistiska. Jag kan bemöta utskottets ordförande med att säga att det tydligen — med tanke på de diskussioner som pågår nu och med tanke på vad som återfinns i betänkandet — är orealistiskt att tänka sig att socialdemokratiska regeringar vill göra någonting mot dessa kapitalister. Herr talman! Jag yrkar bifall till de vpk-motioner, bortsett från motion 2456 yrkande 4, vilka behandlas i betänkandet.

Herr talman! Tommy Franzéns påståenden beträffande moderaternas aktiepolitik är med förlov sagt ingenting annat än goddag-yxskaft. Jag finner det av hänsyn till kammarens tid helt meningslöst att på nytt upprepa vad jag har sagt i det här avseendet. Jag kan bara uppmana herr Franzén att vid tillfälle läsa igenom mitt anförande i kammarens protokoll. Han skall då finna att det i alla avseenden går ut på att underlätta ett breddat och spritt aktiesparande bland allmänheten, att undanröja missgynnandet av det för alla medborgare nyttiga aktiesparandet.
Herr talman! Efter den debatt vi tidigare hade om aktiesparandet, Tommy Franzén och jag, där Tommy Franzén talade om att man skulle äta upp aktierna är jag egentligen litet rädd för att på nytt gå in i en debatt med honom. Jag vill ändå säga — med tanke på de utfall vi får lyssna till i denna kammare och som är ganska besvärande för en ny ledamot — att jag aldrig har ifrågasatt Tommy Franzéns ärliga vilja att arbeta för svenska folkets bästa. Jag tycker att Tommy Franzén fortsättningsvis skall vara så pass rejäl att han tillmäter oss andra ledamöter i denna kammare samma ärliga vilja att arbeta för svenska folkets bästa. Mycket kort beträffande börsvärdets ökning. Det är ju så att börsvärdet har kunnat öka på det sätt som det har gjort, därför att svenska företag varit grovt undervärderade. Nu har vi kommit upp till ett läge där börsvärdena avspeglar värdena på företagen. Då gäller det, Tommy Franzén, att bibehålla den situationen. Det är speciellt värdefullt just med tanke på den spekulation och de ”snabba klipp” som Tommy Franzén jämt talar om. De har nämligen endast varit möjliga tack vare att aktievärdena inte alls har legat på den nivå som företagens substansvärde har motiverat. Inte heller ur den synpunkten, Tommy Franzén, skall man slå ihjäl den svenska aktiemarknaden och på nytt driva ner kurserna till den tidigare nivån. Det möjliggör bara för dem som är specialister på de snabba klippen att göra nya snabba klipp.
Herr talman! Låt mig först säga att goddag-yxskaft inte var mitt uttryck. Det får helt stå för Ingegerd Troedsson. Vad jag framförde var bara en mycket kortfattad redovisning för vad moderaternas och de borgerliga partiernas — inkl. Kjell Johanssons parti — skattepolitik står för. Om fru Troedsson vill kalla det för goddag-yxskaft får det stå för fru Troedssons räkning. Det lägger jag mig inte i. Min ärliga vilja är självfallet — det tycker jag också klart framgick — att försöka få till stånd någon form av aktionsenhet emot de här börsspekulanterna, emot de snabba klippens män. Jag har inte sett i massmedia att det rör sig om några kvinnor. Det gäller en aktionsenhet för att få bort denna typ av förmögenhetsökningar, som absolut inte har med några produktiva investeringar att göra. Det gäller också att se till att de här människorna inte skall kunna sko sig på vanligt hederligt folks arbete, utan att de också skall bli, åtminstone i någon mån, beskattade för spekulationsklippen. Jag har inte förmenat vare sig Kjell Johansson eller någon annan rätten att slåss för dem ni är här för att representera, för dem som jag associerar er med. Den rätten har jag aldrig velat ta ifrån er, och det kommer jag heller aldrig att göra. Det är bara bra att ni agerar på det sättet. Förhoppningsvis framgår det då var ni står i skattepolitiken.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande 32 behandlas ett antal motioner som rör aktiebeskattningen. De flesta av de förslag som nu har väckts i motionerna tog riksdagen ställning till under december månad 1983, då vi hade att ta ställning till regeringsförslaget om ändringar i aktiebeskattningen. Detta blir därför en viss upprepning av den debatt som vi hade då. Den skärpning av aktiebeskattningen som har ägt rum sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde skall man främst se som ett led i strävandena att rättvisare fördela krispolitikens bördor. Motionsledes har man nu från borgerligt håll föreslagit en återgång till de gynnsammare regler som gällde under den tid vi hade borgerliga regeringar. Utskottsmajoriteten står kvar vid sin uppfattning från december 1983 och har därför avvisat motionskraven. Till detta utskottsbetänkande har fogats fem reservationer. Jag skall något kommentera dem. Denna reduktionsregel upphävdes när socialdemokraterna fick regeringsinnehavet 1982, med verkan från 1984 års taxering. Reservanterna vill nu ha tillbaka denna rätt till skattereduktion. Motivet för att avveckla denna skatteförmån var främst fördelningspolitiskt, och jag kan inte se att det finns någon som helst anledning att ändra detta beslut utan yrkar avslag på reservation nr 1. Nästa reservation handlar om dubbelbeskattningen av utdelad vinst. Reservationstexten är mycket knapphändig, men om man går till motionstexten finner man att motionärerna avser de fall när det inträffar dubbelbeskattning, dvs. att aktiebolagen beskattas för vinster hos bolagen och att det också sker en beskattning när aktieägarna får utdelningen.

Utskottet har haft att ta ställning dels till dessa krav i moderatmotionen, där man vill ha ytterligare skattelindringar, dels till kraven i vpk-motionen, där man vill att Annell-lagens bestämmelser liksom rätten till avdrag för utdelningar skall slopas. Majoriteten har funnit att de nu gällande bestämmelserna bör gälla även fortsättningsvis, och därför yrkar jag avslag på reservation 2 liksom på yrkandena i vpk-motionen 1142 i motsvarande del. Reservation 3 handlar om reavinstbeskattningen av äldre aktier. Det är utskottets moderata ledamöter som i första hand vill ha en återgång till de tidigare reglerna. Den skärpning som riksdagen beslutade om i december 1983 innebär att den beskattningsbara vinsten av försäljningspriset höjdes från 20 90 till 30 76 om man tillämpar schablonmetoden. I andra hand innehåller reservationen ett yrkande om att det avdrag med 3 000 kr. som medges innan skatteplikt uppstår skall räknas upp till 4 500 kr., detta för att medge att aktier till ett värde av 15 000 kr. skall kunna försäljas utan att realisationsvinst uppstår. Precis samma förslag hade vi att ta ställning till i december 1983. Utskottsmajoriteten har inte funnit att det inträffat någonting sedan december 1983 som ger oss anledning till ändrad uppfattning. Fortfarande är det en generös beskattning av aktievinsterna. Jag yrkar därför avslag på reservation nr 3. Vpk har i sin motion 1142 upprepat sina tidigare krav på att schablonregeln skall avskaffas och att man i stället skall ta upp de verkliga anskaffningskostnaderna för aktierna. Den möjligheten har tidigare övervägts, men den har avvisats med hänsyn till de svårigheter ur taxeringssynpunkt som då skulle uppstå. Vpk-motionen innehåller också krav på en höjning av de 40 96 som man med gällande regler skall ta upp till beskattning. Vpk anser att procentsatsen skall höjas till 75 90. Utskottet har liksom tidigare ansett att detta förslag är alltför långtgående. Omsättningsskatten på aktier tas upp i reservation nr 4. Reservanterna motsätter sig de skärpningar av aktiebeskattningen som har skett och anser att omsättningsskatten på 1 26 leder till snedvridande verkningar och minskad rörlighet på aktiemarknaden. Såvitt vi kan se har omsättningsskatten inte på något sätt lett till några drastiska ändringar i aktiehandeln. Vidare är den tid under vilken skatten tillämpats alldeles för kort för att en tillförlitlig och jämförande statistik skall kunna redovisas. Jag yrkar därför avslag på reservation nr 4. Även på denna punkt har vpk bjudit över ordentligt. I vpk-motionen framförs, som framgick av Tommy Franzéns anförande, krav på en 10-procentig omsättningsskatt. Tlikhet med vad jag anförde när vi debatterade den här frågan i december 1983 får jag även nu säga att vi anser detta krav från vpk vara alltför långtgående. Till sist vill jag kommentera reservation nr 5, i vilken moderaterna säger sig vilja ha ett skyndsamt förslag med innebörden att börsaktier skall tas upp endast till 60-65 26 av börsvärdet vid kapitalbeskattningen. Motivet för denna lägre värdering sägs vara den latenta skatteskuld som anses åvila aktieinnehavet. Utskottsmajoriteten kan inte ansluta sig till denna uppfattning. Särskilt gynnsamma värderingsregler i detta hänseende kommer i första hand att gynna personer med hög inkomst och stor förmögenhet. Till detta kommer att realisationsvinstreglerna är så gynnsamt utformade att man oftast kan avveckla aktieinnehav utan att någon realisationsvinst uppstår. Att under sådana förhållanden medge avdrag för latent realisationsvinstskatt bör inte ifrågakomma. Jag yrkar därför avslag på reservation nr 5. Jag lyssnade naturligtvis med intresse på Ingegerd Troedssons anförande. Av det fick man intrycket att aktiespararna tillhör den verkliga strykklassen i snart sagt alla avseenden. Men den information som Ingegerd Troedsson förmedlade står inte alls i överensstämmelse med det budskap som en av våra stora privatbanker förmedlar i helsidesannonser i dagspressen under den här veckan. Låt mig citera något ur S-E-Bankens stora annonser, där rubriken över hela sidan lyder: ”Aktier är 80-talets bästa placering!” Låt mig också citera något ur texten: ”Nu börjar sparandet i Allemansfond. Det är, anser vi, det bästa sätt som finns att spara i aktier för dig som är vanlig privatperson. Samtidigt avslutas sparandet i Aktiesparfonder. Det har pågått i fem år. Låt oss först ett ögonblick titta tillbaka. De som satsade på vår Aktiefond från början har sammanlagt hunnit sätta in 25.000 kr. Värdet på deras andelar är i dag över 100.000 kr. Så kan det gå! Hur kommer aktierna att gå under resten av 80-talet? Ja, som du ser på kurvan, så går kurserna på kort sikt både upp och ner. Men på lång sikt pekar det stadigt uppåt. Så har det varit i mer än femtio år. Aktierna har med råge hållit inflationen stången och dessutom gett både utdelning och förmögenhet. Om du följer med i den politiska debatten så vet du att Sverige varit i en ekonomisk kris. Men vi håller på att vända utvecklingen. Vid horisonten kan vi åter se ljuset.” Detta är alltså ett citat ur S-E-Bankens annons. Fru Troedsson ställde frågan om vi socialdemokrater menar allvar när vi säger att vi tycker att folk skall spara och även spara i aktier. Ja, vi menar allvar. Men, fru Troedsson, det första villkoret för att folk skall kunna spara— vare sig det sker i aktier, i försäkringar eller på bank — är att vi får en utveckling i det här landet så att folk får inkomster. Vad hände under de år då vi hade borgerliga regeringar? Jo, då var det reallöneminskningar på löpande band. Att i varje fall inte löntagarna under sådana förhållanden hade möjlighet att spara särskilt mycket är naturligtvis helt uppenbart. Jag menar alltså att med en socialdemokratisk politik kan vi hjälpa till så att också företagen förses med kapital. Sedan sade fru Troedsson att vi genomför en rad beskattningar som näst intill har konfiskatoriska effekter. Hon tog förmögenhetsskatten som 'ett bevis för detta. Om fru Troedsson går ut och talar med löntagarna här i landet, så tror jag att hon kommer att finna att mer än 90 20 av dem inte upplever förmögenhetsskatten som något större bekymmer. De tycker nämligen med rätta att de människor som har en förmögenhet skall vara med och dela de bördor som vi alla får acceptera och finna oss i för att ta det här landet ur den kris som det råkade hamna i under de borgerliga åren. Det är inte mer än rätt och rimligt att vi försöker bära dessa bördor efter förmåga. Har man då förmögenhet, så får man vara med och hjälpa till att betala. Vi tycker att det är en riktig åtgärd att man skärper även förmögenhetsskatten, liksom att man på olika sätt har skärpt beskattningen av aktier och vinsterna på aktiehanteringen. Sedan ställde Kjell Johansson en fråga till mig om omsättningsskatten på aktier. Han ifrågasatte om det var rimligt att den som nu är med och sparar i aktiefondssparandet skall drabbas av omsättningsskatt på handeln med aktier. Jag kan inte finna att det på något sätt skulle vara orimligt att låta köpare och säljare vardera bidra med 0,5 90 i skatt. Det är i stället en utomordentligt försiktig start. Omsättningsskatten på aktiehandeln kan knappast vara blygsammare. I detta avseende är jag överens med Tommy Franzén.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

Herr talman! Det är riktigt, Rune Carlstein, att vi i december hade en omfattande debatt om aktiebeskattningen. Frågetecknen kring socialdemokraternas politik när det gäller aktiesparandet har emellertid inte blivit färre. Rune Carlstein sade att det gäller att rättvisare fördela krispolitikens bördor. Men vad är det man gör? På punkt efter punkt har man ytterligare missgynnat de enskilda hushållens produktiva sparande i aktier. Om det enskilda hushållet skulle komma upp i en sammanlagd förmögenhet som överskrider det lägsta beloppet för skattepliktig förmögenhet, gäller det — som jag tidigare sagt — att inte bara avstå för att kunna spara i aktier utan att också avstå för att över huvud taget kunna behålla sina aktier. Jag hade hoppats att Rune Carlstein skulle inse det orimliga i detta. Utvecklingen är ju den, som jag redan nämnt, att aktiekurserna i stort sett innebär en återgång till aktiekurserna från slutet av 1960-talet och början av 1970-talet. Men om någon som haft sina aktier under en lång tid — det gäller många aktieinnehavare — skulle sälja dem till ett belopp som överskrider 10 000 kr., t.ex. i samband med arv, innebär det att vederbörande måste betala en betydande reavinstsskatt, trots att det inte varit någon real förmögenhetsökning. Även på den punkten hade jag hoppats att Rune Carlstein skulle medge att förhållandena är orimliga. Allt detta leder till att man i praktiken uppmanar dem som råkar komma upp i en skattepliktig förmögenhet att strunta i att spara i aktier och att i stället ägna sig åt för alla mindre nyttigt, improduktivt sparande. Rune Carlsteins ställningstagande kan ju uppfattas som en sådan uppmaning. När det gäller krångel och byråkrati förhåller det sig på samma sätt. Också i det avseendet sitter man på två stolar. De nya schablonreglerna innebär antingen en våldsam ökning av byråkratin i samband med redovisning av reavinst vid försäljning av aktier eller också att människor, som inte klarar av allt det här, tvingas betala högre reavinstsskatt än som är motiverat. Slutligen vill jag när det gäller S-E-Bankens annons bara hänvisa till den kolumnist som i Svenska Dagbladet utförligt skrivit om denna. Han talade om detta som ett fall för KO. Jag tror att det är mycket klokt att inte lyssna till locktonerna i annonsen. Verkligheten är, tyvärr, betydligt bistrare för aktiespararna än som framgår av annonsen.
Herr talman! Rune Carlstein sade att vi skall fördela bördorna rättvist. Jag tror att vi är överens på den punkten. Men är det verkligen rättvist att småspararna, om de — i landets intresse — väljer att placera medel i aktiefonder inom ramen för allemanssparandet, måste betala omsättningsskatt? Det kan knappast vara en rättvis fördelning. Jag vill också ställa frågan: Är det bra att investeringsmedel genom omsättningsskatten nu exporteras ut ur landet i stället för att tidigare ha strömmat in i landet? Det senare är ju en avgörande förutsättning för att man skall kunna skapa de inkomster som Rune Carlstein mycket riktigt sade behövs för att människor skall kunna spara. Beträffande utvecklingen av aktiekurserna vill jag understryka vad som sades tidigare: Situationen är bara den att de nu har kommit upp till samma realvärde på börsen som de hade år 1965. Jag tycker inte det är något orimligt i detta. Rune Carlstein citerade S-E-Bankens annons och ställde sig nästan som garant för att utvecklingen skulle bli likadan under detta decennium. Tror verkligen skatteutskottets ordförande att vi återigen kommer att uppleva den utveckling som vi haft sedan vi genom aktiesparfonderna riktade folks intresse mot aktiesparande? Tror verkligen skatteutskottets ordförande att vi på nytt kommer att kunna få en likartad utveckling? Sanningen är den att vi nu är vid en balanspunkt där aktiemarknaden fungerar som en sådan skall fungera. Det förhållandet skall vi upprätthålla. Men jag måste säga att jag blir betänksam. Jag kritiserade er socialdemokrater för att ni har infört en mängd skärpningar. Aktiemarknaden fungerade ju inte under er tidigare regeringstid, och nu kommer ni tillbaka och vidtar åtgärder. Det enda som skatteutskottets ordförande har deklarerat här i kammaren är att omsättningsskatten på aktier är en början — jag tror t.o.m. att han talade om en försiktig början. Jag måste säga att jag blir starkt oroad över Rune Carlsteins deklarationer. Sveriges framtid som industrination hänger på att vi har en rimlig utveckling på detta område.
Herr talman! Rune Carlstein sade i sitt anförande att motivet för avskaffandet av skattereduktionen för aktieutdelningar var fördelningspolitiskt. Men när man kombinerar de förslag som socialdemokraterna har lagt fram under det sista året blir effekten att åtgärderna kommer att drabba också människor i vanliga inkomstklasser, även dem som ligger i botten av förmögenhetsskatteskalan. Man kan inte komma ifrån att det har gått så långt. Och om man också tar med åtgärderna på aktiesidan blir faktiskt också de som inte har så stort eget kapital drabbade. I fråga om omsättningsskatten på aktier blir man något oroad när man läser utskottsbetänkandet. Sedan utskottet försvarat åtgärden att införa skatten säger man att det sedan i höstas inte har ”förekommit något nytt som bör föranleda ändrad ståndpunkt i hithörande frågor”. Jag vill därför fråga Rune Carlstein: Känner inte Rune Carlstein ändå en viss oro inför vad som sker på utlandsområdet när det gäller försäljning av svenska aktier genom svenska fondkommissionärer? I december, när vi fattade beslutet, diskuterades ju den frågan ganska intensivt, inte bara i kammaren utan också i utskottet, och jag hade en känsla av att vi vid utskottssammanträdet i fråga allesammans hyste en viss oro över detta. I dag kan man konstatera att utvecklingen under den tid som skatten tillämpats visar att oron var berättigad. Jag ställer därför frågan: Är Rune Carlstein oberörd av tendensen under de första månaderna?
Herr talman! Det var tre punkter i Rune Carlsteins inlägg som jag tycker det finns anledning att ta fasta på. Först gäller det någonting som jag uppfattade som en kritik av att vi hade upprepat tidigare krav. Det är möjligt att Rune Carlstein inte avsåg att det skulle vara någonting negativt, men jag upplevde det i alla fall så. Dessa krav hade vi framfört inte bara i december förra året utan också dessförinnan. Att vi upprepat kraven har två orsaker. Den första är att vi tycker att det är bra krav; de är rättmätiga och borde tillmötesgås. Den andra orsaken är att kraven inte har tillmötesgåtts. En annan punkt som jag anser värd att ta upp här är Rune Carlsteins yttrande, att den socialdemokratiska regeringen hade gått in med åtgärder bl.a. 1982 samt att man 1983 hade framlagt förslag om aktiebeskattning för att rättvisare fördela krispolitikens bördor. Ja, allting här i livet är ju relativt, Rune Carlstein. Det kan möjligen sägas att man rättvisare skulle fördela krispolitikens bördor, men det går knappast att påstå att åtgärderna varit tillräckliga för att få till stånd en rättvis fördelning. Åtgärderna på aktiebeskattningens område — jag avser omsättningsskatten, schablonregelns förändring och den del av aktierna i en förmögenhet som drabbas av engångsskatten — ger en dryg miljard i skatt, av hundratals miljarder kronor i förmögenhetsökningar. Detta är inte rättvist. Det innebär möjligen en gnutta större rättvisa än tidigare. Man kan använda ett talesätt som inte är så ovanligt i dag och säga att det rör sig om en gradskillnad i fråga om rättvisa. Den tredje och sista punkten avser ett uttalande av Rune Carlstein som jag, i motsats till de borgerliga, gläder mig åt att ha fått höra. Rune Carlstein sade att aktieomsättningsskatten nu var en utomordentligt försiktig start när det gäller en omsättningsskatt på aktier. Men när Rune Carlstein hävdar att vpk återigen har bjudit över vill jag erinra om att förslaget rörande omsättningsskatt på aktier är ett förslag som vi drivit under flera år, och socialdemokraterna har köpt en tiondel av detta förslag.

Herr talman! Ingegerd Troedsson var tydligen inte helt belåten med att jag citerade S-E-Bankens annonser. Men jag tycker nog att man har lagt ner möda på att tala om, hur man ser på utvecklingen för dem som sparat hos S-E-Banken under de gångna åren. Jag kan inte förstå att det skulle vara något fel i det. Man kan ju ändå läsa av hur det gått för de aktiesparare som startade för fem år sedan och alltså har sparat 25 000 kr. Det är obestridligt att banken kan konstatera hur mycket som står på kontona i andelar för var och en, och då är det faktiskt så att andelarna i dag är värda över 100 000 kr. Jag upprepar att det är ett obestridligt faktum att man haft den utvecklingen. Sedan bedömer man hur det skall se ut i framtiden. Att man säger att Sverige varit i en ekonomisk kris är också obestridligt. Jag tror inte att ens konsumentombudsmannen skulle kunna ha någon annan uppfattning än den som S-E-Banken ger uttryck för på denna punkt. Nu håller vi på att vända utvecklingen, säger man också, och vid horisonten kan vi åter se ljuset. Jag tycker att S-E-Banken har skött den här informationen på ett gott sätt, och jag skall med intresse följa vad konsumentombudsmannen så småningom kommer att säga om S-E-Bankens annonser. Sedan säger Ingegerd Troedsson att man kan drabbas av realisationsvinstoch förmögenhetsbeskattning osv. Men man kan ändå sälja aktier för 10 000 kr. om året utan att drabbas av beskattning. Allting är naturligtvis relativt här i världen, som Tommy Franzén säger, men för de flesta människor är ändå affärer på 10 000 kr. om året ganska stora affärer — och sådana affärer kan man alltså göra med aktier utan att drabbas av realisationsvinstbeskattning. Jag anser att jag har rätt att konstatera att det är på det sättet. Kjell Johansson säger att han är bekymrad för att företagen inte får in tillräckligt med investeringsmedel i fortsättningen, när vi har en omsättningsskatt på aktier med 1 96. Men, Kjell Johansson, f. n. föreligger inga bekymmer när det gäller investeringsmedel i företagen, utan de är utomordentligt likvida och har försörjt sig ganska väl med möjligheter till investeringar — om de bara vill sätta i gång investeringarna.
Herr talman! Först vill jag beröra S-E-Bankens annons. Visst har det varit en uppgång i börskurserna under senare år, men det har varit en uppgång från en extremt låg nivå på kanske 40 26 av substansvärdet upp till en nivå som närmar sig substansvärdet. Det är är, som Kjell Johansson säger, så det måste vara om man skall kunna få nytt riskvilligt kapital genom aktier. Det är de borgerliga regeringarnas åtgärder som har lett till detta. Men sedan dess har vi haft 18 månader med en socialdemokratisk regering, som på punkt efter punkt efter punkt infört bestämmelser i radikalt motsatt riktning. Sedan vill jag framhålla det som kolumnisten i Svenska Dagbladet skrev: Detta att man drar ut en rakt stigande kurva över börskurserna med samma ökningstakt som den vi sett under 1980-talet är ungefär lika enfaldigt som att dra ut en sådan kurva över barnens viktoch längdökning. Resultatet av detta senare skulle bli värnpliktiga som kunde plocka miniubåtar med bara händerna. Vad är det som har skett de senaste 18 månaderna? Jo, att man på punkt efter punkt har gjort improduktiva investeringar alltmer attraktiva. Och jag hoppas verkligen att Rune Carlstein håller med mig om att det är en utveckling som är långt ifrån önskvärd! Socialdemokraterna motsätter sig att man, när det gäller förmögenhetsbeskattningen, tar hänsyn till en latent skatteskuld. Rune Carlstein sade någonting som jag tyckte var häpnadsväckande, nämligen att detta skulle gynna personer med höga inkomster och stora förmögenheter. Men skall inte lag och rätt gälla också för dem? Även om en person skulle vara miljardär — i den mån vi har sådana — skall han inte behöva betala förmögenhetsskatt på förmögenhet som han inte har. Slutligen skulle jag vilja ta upp frågan från handelskammaren om påståendet att ”även relativt stora aktieinnehav kan avvecklas utan att någon realisationsvinstskatt över huvud taget blir aktuell”. Man skrev: ”Vi har tagit del av bifogade utlåtande från skatteutskottet och tycker att det skulle vara intressant att få utskottsmajoritetens uttalande närmare belyst. Det måste vara mycket intressant för den aktieköpande allmänheten att veta hur man gör för att sälja aktier utan att någon realisationsvinstskatt blir aktuell. Jag har inte fått något nöjaktigt svar, annat än möjligen detta att man kan sälja aktier som är äldre än två år för 10 000 kr. Men hur är det vid arvsfall? Hur är det om man har en viss förmögenhet i aktier och behöver realisera den för att ha som grundplåt i ett företag eller i ett eget hem? Då drabbas man omedelbart av reavinstbeskattning, även om det bara är fråga om en nominell ökning av aktiernas värde. Detta kan inte vara tillfredsställande, Rune Carlstein.
Herr talman! Det är helt riktigt, som Rune Carlstein säger, att vi i dag har gott om investeringsmedel inom industrin. Men för den sakens skull tycker jag inte att det finns någon som helst anledning att börja exportera dessa investeringsmedel. Jag har inte alls någonting emot svenska investeringar i utlandet, men de skall vara affärsmässigt betingade. De skall kunna ge oss någonting tillbaka och inte uppstå genom att vi har en felaktig beskattning i vårt land, vilket nu är orsaken till exporten av kapital. Det är helt riktigt att värdet på S-E-Bankens aktiesparfond för den individuelle spararen i dag är 100 000 kr. nominellt. Men ingen sparare i fonderna har hittills fått ut sina pengar, dvs. om de inte har tagit ut pengarna i förtid och därigenom gått miste om premieringen. Spararna kommer att få ut medlen under de kommande fem åren. Hur mycket de verkligen kommer att få ut är beroende på aktiekurserna under dessa fem år. Jag tror att det kan vara en viss risk att utlova och ställa sig som garant för de nämnda 100 000 kronorna, om man samtidigt här i kammaren säger att omsättningsskatten på aktier är en stilla början. Då finns risken att dessa sparare kommer att gå miste om mycket av den värdestegring som de tror sig kunna få ut i framtiden.

Herr talman! Låt mig ta upp det sista Kjell Johansson sade: att omsättningsskatten är en stilla början. Man kan knappast börja försiktigare, Kjell Johansson och andra som har tagit fasta på mitt yttrande om att vi har börjat försiktigt med omsättningsskatten, än med 0,5 96. Den procentsatsen är vad som gäller för köparen resp. säljaren. Man måste väl ha rätt att konstatera att man knappast kan tänka sig en försiktigare början när det gäller omsättningsskatten på aktiehandeln. Vi har alltså startat försiktigt, vilket är en socialdemokratisk tradition. Man skall inte förivra sig utan tänka sig noga för och handla därefter. Vi får se hur utvecklingen kommer att bli. Utskottet har sagt att det förutsätts att regeringen uppmärksamt följer vad som händer på aktiemarknaden. På detta sätt skrev vi i vårt betänkande när vi tog ställning till regeringens proposition. Några vidlyftigare slutsatser än att det är en försiktig start när det gäller omsättningsskatten på aktier tycker jag inte Kjell Johansson eller någon annan skall dra av mitt yttrande. Ingegerd Troedsson!

Det låg inget nedvärderande i detta. Jag anser givetvis att vi skall ha en lagstiftning som gäller för alla i detta land, oavsett om man är låginkomsttagare eller höginkomsttagare. Men resultatet av en sådan värderingsregel blir ofelbart att personer med kombinationen hög inkomst och stor förmögenhet gynnas. I det ekonomiska läge vi befinner oss i i dag finns det angelägnare reformer att genomföra än det förslag som moderaterna för fram i reservation 5.

Herr talman! Jag har i en motion tagit upp frågan om en mer rimlig förmögenhetsbeskattning av de OTC-aktier som noteras på Stockholmsbörsen. OTC-aktierna har under det senaste året varit börsens verkliga guldgruva. Kurserna har snabbt skjutit i höjden, och många har tjänat stora pengar på detta. Men den beskattning som dessa placerare i OTC-aktier har råkat ut för är minst sagt lindrig. Det gäller även om man jämför med förmögenhetsskattebelastningen på vanliga börsaktier. Om jag såsom aktieplacerare köper börsaktier för 1 milj.kr., blir deras förmögenhetsvärde 1 milj.kr. i den mån kurserna inte har förändrats. Om jag såsom aktieplacerare däremot köper OTC-aktier för 1 milj.kr., behöver jag i genomsnitt ta upp ett förmögenhetsvärde för dessa aktier på enbart 100000 kr. I längden kan det inte vara rimligt att ha så stora skattemässiga skillnader beträffande OTC-aktier, som dock i allt väsentligt är noterade på börsen på samma sätt och i stort sett föremål för samma behandling som vanliga aktier — låt vara att det finns vissa skillnader i fråga om handelns omfattning. Jag kan ge olika exempel på hur detta slår. Det finns ett företag på OTC-listan som heter Data Logic. I slutet av 1983 var aktiernas börskurs 122 kr. Deklarationsvärdet var 7 kr. eller 6 976 av börskursen. Sv. Tele är ett annat OTC-bolag. Börskursen var 395 kr. och deklarationsvärdet 6 kr. eller 290 av börskursen. För 3 K var börskursen 255 kr. och deklarationsvärdet 4 kr. eller 2 96 av börskursen. Så skulle man kunna redovisa OTC-bolag efter OTC-bolag. Detta är inte rimligt. Enligt min mening kan vi inte ha det så här i längden. Jag tror att flera delar den uppfattningen. Man kan dra två slutsatser. En av dem drar moderaterna i sitt särskilda yttrande, där de förordar att förmögenhetsskatten på börsaktier sänks så att den motsvarar den nivå som gäller för OTC-aktier. I min motion drar jag den motsatta slutsatsen, nämligen att OTC-aktierna bör kunna bära samma förmögenhetsskatt som vanliga börsaktier. Jag tror att det är en ganska rimlig ståndpunkt. Ser man på situationen med tanke på en acceptabel fördelningspolitik, tror jag att ingen kan invända mot mitt resonemang. När vi nu skall hjälpas åt att stoppa hålen i statens budget framöver, måste även ägare av OTC-aktier vara med och ge sitt bidrag till det hela. Det kan lämpligen ske genom att man höjer förmögenhetsskatten på OTC-aktier till samma nivå som på vanliga börsaktier. Jag känner mig inte ensam om denna uppfattning. Jag kan exempelvis citera folkpartiledaren Bengt Westerberg, som i en intervju i Veckans Affärer i slutet av mars blev tillfrågad om det inte vore rimligt att ha samma förmögenhetsskatteregler för OTC-aktier som för vanliga börsaktier. Han svarade då: ”Det är möjligt att det har uppkommit en del icke avsedda effekter på OTC-marknaden.

Jag vill starkt understryka att jag har den uppfattningen, och det har samband med att vi har anledning att gynna den här typen av småföretag eller halvstora företag och deras fortsatta kapitalförsörjning. Däremot har vi ingen anledning att gynna placerarna i OTC-aktier. Jag tror nämligen att OTC-aktierna även med något rimligare förmögenhetsskatt kommer att vara mycket attraktiva på börsen också för en bredare allmänhet. Därför är jag som sagt något förvånad över den socialdemokratiska utskottsmajoritetens försiktiga skrivning på den här punkten. Utskottet hänvisar till att företagsskattekommittén eventuellt kan tänkas ta upp frågan. Man får av betänkandet inte helt klart för sig vad utskottet anser. Anser utskottet verkligen att kommittén bör ta upp frågan? I så fall vore det bra med ett klargörande uttalande från utskottets ordförande som ju deltar i den här debatten. Jag vill därför fråga Rune Carlstein: Innebär utskottets skrivning att ni uppmanar kommittén att ta upp frågan? Eller innebär den att ni vill att regeringen skall ge särskilda direktiv till kommittén om detta? Det vore bra att få det klarlagt här, för jag kan inte föreställa mig att socialdemokraterna i skatteutskottet har den uppfattningen att det i längden skall vara denna väldiga skillnad i förmögenhetsskatt mellan OTC-aktier och andra börsaktier.

Herr talman! Jag kan i allt väsentligt instämma med Lennart Pettersson i att det här är ett problem som man måste finna en lösning på. Men som Lennart Pettersson också redogjorde för, är det inte så där alldeles enkelt. Anledningen till att vi har de mycket förmånliga värderingsreglerna på OTC-listan är ju att man vill gynna de här småföretagen. Man vill underlätta för dessa företag vad gäller både kapitalkostnader och kapitalplacering. Det som är bekymret nu är ju att allt fler företag blir introducerade på OTC-listan. Hittills är det fråga om ett trettiotal företag. Reglerna gäller sedan 1983, så detta är en helt ny företeelse. Problemen blir ju när vi får fler företag och de här fördelaktiga värderingsreglerna också kommer att gälla en krets som de inte var avsedda att gälla för från första början. Utskottets socialdemokratiska del menar att förhållandena får uppmärksammas av 1980 års företagsskattekommitté. Det ingår givetvis i dess uppdrag att se över företagens situation. Då får man ett fylligare underlag, så att man därefter kan bedöma frågan på ett riktigare sätt. Vi är alltså överens om att det är mycket angeläget att hitta lösningar på det problem som Lennart Pettersson har aktualiserat. Det är inte bra med de värderingsregler som gäller i dag.